Herr talman! De av kammarens värderade ledamöter som nu kommer att sakna mitt välskrivna, sakliga och intressanta i förväg utarbetade tal kan få ta del av det i morgon. Herr Antby har skrivit en utmärkt motion. Reservanterna i utskottet har författat en bra reservation. De som läst dessa handlingar röstar säkert med reservationen. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Herr talman! Eftersom utskottets förslag har vunnit gehör bland de flesta ledamöterna i jordbruksutskottet, måste det ju vara ännu bättre, och därför ber jag med detta att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I de exemplar av finansutskottets betänkande rörande statsregleringen, nr 30, som delades i kammaren under måndagen har intäktsökningen under budgetåret 1972/73 till följd av förslaget om höjd arbetsgivaravgift beräknats till ca 700 miljoner kronor . Denna beräkning byggde på förutsättningen att höjningen endast skulle beröra två uppbördsterminer under första halvåret 1973. I verkligheten berörs tre uppbördsterminer. Intäktsökningen bör därför beräknas till ca 1 050 miljoner kronor. Av detta följer konsekvensändringar beträffande en rad inkomstsummor. Nytryck av betänkandet kommer att delas under dagen. Jag har ansett det vara korrekt att inför dagens debatt meddela att denna ändring kommer att företas.

Herr talman! Det ekonomiska läget kännetecknas fortfarande i första hand av hög arbetslöshet och en svag produktionsutveckling. Vissa tecken tyder visserligen på att vi är på väg upp ur vågdalen, men förändringarna går relativt långsamt. På exportmarknaderna ökar efterfrågan på en del av våra produkter, men bl.a. när det gäller maskiner och andra investeringsvaror är orderingången från utlandet fortfarande ganska svag. Inom landet har bl.a. byggnadsverksamheten skjutit fart, och det har också medverkat till att öka sysselsättningen inom de industrigrenar som fungerar som leverantörer till byggnadsbranschen. Den här utvecklingen innebär att vi sannolikt kan räkna med en relativt hygglig sysselsättning under sommarsäsongen. Riskerna får däremot anses stora för att arbetslösheten skall öka på nytt under hösten och vintern. Arbetsmarknadsmyndigheterna har ju också under den senaste tiden varit mycket försiktiga när det gällt uttalanden om sysselsättningssituationen under den kommande vintern. Många uttalanden har varit direkt pessimistiska. Inte heller inom regeringen tycks man nu vara lika säker som tidigare på en markerad konjunkturuppgång under hösten. Bara för någon vecka sedan vidtogs ju en rad åtgärder som hade till syfte att stärka sysselsättningen under hösten och vintern. Dessa åtgärder innebär bl.a. att investeringsfonderna kommer att stå till förfogande även under den kommande vintern, Vidare sätts redan nu s.k. oprioriterade byggen i gång för omkring en halv miljard kronor. Det tycks således råda enighet om att det behövs en hög arbetsmarknadspolitisk beredskap även för den närmaste framtiden. Den beredskapen behövs också för att komma till rätta med en kvarstående arbetslöshet bland grupper som har en svag ställning på arbetsmarknaden, och dessa grupper måste vi räkna med även vid en uppgång i konjunkturen. Till dessa grupper hör i dagens läge såväl äldre arbetssökande som ungdomar utan tillräcklig praktisk yrkesutbildning och många av de kvinnor som nu i ökad utsträckning söker sig ut på arbetsmarknaden. Ser man tillbaka på vad som har hänt på arbetsmarknaden under det senaste året, är det lätt att konstatera att många av de dagsaktuella problemen är direkta sviter av försyndelser i den ekonomiska politiken. Den snabbt tilltagande arbetslösheten under 1971 nonchalerades i det längsta av regeringen. De sysselsättningsstimulerande åtgärderna sattes in — som de flesta nog kommer ihåg — på ett mycket sent stadium. Det var först sedan oppositionspartierna vid höstriksdagens början motionsvägen lagt fram konkreta förslag om sysselsättningsskapande åtgärder som regeringen mera på allvar grep sig an sysselsättningsfrågorna. Regeringens sysselsättningspaket fick den numera traditionella inriktningen med tyngdpunkten på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Centerpartiets och de andra oppositionspartiernas förslag var i högre grad inriktade på att förebygga nya friställningar och företagsnedläggningar. Vi menar att exempelvis ett tillfälligt borttagande av arbetsgivaravgiften skulle ge företagen möjligheter att upprätthålla sysselsättningen bättre under vintern. Därmed skulle man undvika en alltför stark press på den arbetsmarknadspolitiska apparaten. Men den politiken dömdes ut av regeringen. I riksdagsdebatten den 8 december karakteriserade statsministern oppositionspartiernas politik som ett hot mot den ekonomiska stabiliteten. Det är möjligt att man i dag inte vill upprepa den beskrivningen. I varje fall har verkligheten tvingat regeringen att retirera steg för steg. De åtgärder som regeringen vidtog i höstas räckte inte till. Finansministern och hans kolleger har vid det ena tillfället efter det andra fått komma till riksdagen och begära mer pengar på tilläggsstat: i januari 200 miljoner kronor till miljövårdsåtgärder, i mars 250 miljoner kronor till beredskapsarbeten, 90 miljoner till industribeställningar och ytterligare 100 miljoner kronor till miljövårdsinvesteringar. Till detta kommer att man som jag redan har nämnt nu har gett klarsignal för byggen för omkring en halv miljard kronor. Och ändå gick det inte att undgå de högsta arbetslöshetssiffrorna efter kriget med 80 000 å 85 000 personer som anmälda arbetslösa vid arbetsförmedlingen under vintermånaderna. Den senaste tidens utveckling har därför tydligt visat, att man tar på sig en omöjlig uppgift om man sätter hela sin lit enbart till arbetsmarknadspolitiken under en så djupgående arbetslöshetskris som den vi upplevt under det senaste året. Arbetsmarknadspolitiken utgör en mycket betydelsefull del av den moderna ekonomiska politiken. Men kampen mot arbetslösheten måste med nödvändighet föras på andra fronter samtidigt. En aktiv näringspolitik har en grundläggande betydelse för att skapa arbetstrygghet och för att ge vårt näringsliv konkurrenskraft på längre sikt. När konjunkturen viker, måste förebyggande åtgärder sättas in för att öka företagens uthållighet. Men för de människor som vid handikapp . osv. ändå blir utan arbete skall arbetsmarknadspolitiska åtgärder finnas till reds för att ge tillfällig eller mera varaktig sysselsättning. I februari och mars i år sysselsattes 121 000 respektive 127 000 personer i arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och skyddad verksamhet av olika slag. Det är siffror som ligger väsentligt över de tidigare högsta siffrorna. För egen del kan jag inte se dessa siffror som enbart ett uttryck för en framgångsrik arbetsmarknadspolitik. Arbets marknadsverkets chef Bertil Olsson har vid flera tillfällen varnat för att vi kan få två olika arbetsmarknader. I själva verket betyder väl 120 000 å 130 000 personer sysselsatta genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder att vi mer eller mindre är på väg dit. Vad som hänt är att människor genom en hårdhänt strukturpolitik stampats ut från sina tidigare jobb, och i lågkonjunkturen har takten skruvats upp ytterligare. Samtidigt har hindren för att komma tillbaka till den ordinarie arbetsmarknaden rest sig allt högre. Det här är enligt min mening en ytterst betänklig utveckling. Den ökade valfrihet som har varit ett av målen för den moderna arbetsmarknadspolitiken går ju här förlorad. Risken för nya klasskrankor är också alltför uppenbar för att man skall kunna acceptera en sådan utveckling. I finansdebatten i början av mars gjorde jag en jämförelse mellan förhållandena på arbetsmarknaden och förhållandena inom hälsooch sjukvården, och jag vill gärna upprepa den. I det senare fallet är vi överens om att det inte räcker med en aldrig så förnämlig sjukhusoch läkarorganisation. Det är minst lika viktigt att förebygga sjukdom och olycksfall genom olika slag av friskvård, hälsovård, ett fullgott arbetarskydd osv. Den synen måste vi också lägga oss till med när det gäller att komma till rätta med den samhällssjukdom som arbetslösheten utgör. Liksom på hälsooch sjukvårdsområdet är det både svårare och kostsammare att lösa uppgiften när skadan väl är skedd, dvs. i det här fallet när uppsägningarna väl är ett faktum. I dagens läge måste de förebyggande åtgärderna på det ekonomiska området bl.a. gälla att man inte vidtar åtgärder som driver upp kostnadsläget. En kraftigare satsning på regionalpolitiska åtgärder är också nödvändig, bl.a. med hänsyn till de ökade regionala skillnader som nu åter har börjat göra sig gällande. Det behövs också särskilda insatser för att stärka den praktiska yrkesutbildningen. Liksom tidigare kommer arbetskraftsbristen, när konjunkturen väl tar fart, att i första hand göra sig gällande beträffande yrkesutbildad arbetskraft inom industrin. Som jag tidigare har betonat, har det också en avgörande betydelse att vi får en annan värdering av kroppsarbetet. En bättre arbetsmiljö spelar, som vi alla vet, en mycket betydelsefull roll både för arbetsprestationerna och för trivsel och tillfredsställelse i arbetet.

Jag fruktade att det möjligen hade samband med en ändrad socialdemokratisk attityd till de regionala problemen. Finansministern hävdade då att det inte var någon mening med att upprepa det som en gång är fast och fixerat. Det som står i den reviderade finansplanen på denna punkt har emellertid gjort mig fullt och fast övertygad om att socialdemokraterna här vill ta ett steg tillbaka. Finansministern betonar sålunda starkt att tyngdpunkten i arbetsmarknadspolitiken nu måste förskjutas till de rörlighetsstimulerande åtgärderna. Finansministern markerar också mycket klart vad han förnekade i mars, nämligen att han vill ha de regionalpolitiska insatserna koncentrerade till ett begränsat antal orter i enlighet med tankarna på en s.k. ortsklassificering. Vad det här är fråga om är ju i verkligheten att man återupplivar de gamla tankarna på att flytta på arbetskraften i största möjliga utsträckning i stället för att skapa nya arbetstillfällen i de sysselsättningssvaga områdena. Mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå att herr Sträng, regeringen i övrigt och socialdemokraterna här i riksdagen nu vill smita från sitt uttalande från i fjol om den regionalpolitiska målsättningen. I stället borde man se till att investeringarna i näringslivet, bostäder och samhällsservice fördelas så att man åstadkommer en regional utjämning. Den centraliseringspolitik som socialdemokraterna vill driva går inte ihop med vare sig strävan till jämlikhet eller försöken att uppnå full sysselsättning. Som jag redan nämnt måste det vara en viktig målsättning i dagens läge att inte vidta några åtgärder som driver upp priser och kostnader. Ytterligare kostnadshöjningar för företagen skulle utan tvivel lägga grunden för fortsatt arbetslöshet och skapa ännu större tveksamhet beträffande nya investeringar. Det kommer i sin tur att göra det svårare för svenska företag att hävda sig i konkurrensen med utlandet och att öka sin produktion. För hushållen skulle ytterligare prishöjningar betyda ännu större svårigheter att få utgifter och inkomster att gå ihop. Det förslag till skatteomläggning som regeringen har lagt fram kommer att få en starkt kostnadsdrivande effekt. Det gäller både den variant med höjd mervärdeskatt, som presenterades i propositionen, och den senare tillkomna varianten med en fördubbling av den allmänna arbetsgivaravgiften. I kostnadshänseende betraktar jag båda varianterna som i stort sett likvärdiga åtminstone på litet längre sikt. Utöver de priseffekter som följer med höjningen av mervärdeskatten respektive löneskatten tillkommer inte obetydliga fördyringar genom bl.a. höjningen av skatten på bensin och andra drivmedel. Detta är det viktigaste skälet till att vi i centern har sagt nej till den här skatteomläggningen. I den mån som man måste räkna med att sänkningen av statsskatten omedelbart äts upp av andra skatteoch prishöjningar får den givetvis genast ett mindre värde. När det som i det här fallet praktiskt taget bara rör sig om en omfördelning mellan olika skatteformer och för låginkomsttagarna t.o.m. leder till en försämring kan vi i centern inte vara med om det. Riksdagen begärde i höstas en förutsättningslös översyn av skattesystemet. Den utredningen har regeringen nu tillsatt. Det ovanliga har då inträffat att regeringen samtidigt som direktiven presenterades lade fram förslag till reformer på flera viktiga punkter som utredningsarbetet omfattar. Det kommer naturligtvis att binda utredningsarbetet på ett markant sätt. I och för sig skall man naturligtvis inte utesluta reformer på ett område som är föremål för utredning. I det här fallet borde det t.ex. ha gått att rätta till en del av de skönhetsfläckar som uppkom i samband med 1970 års skattereform. Redan när den reformen genomfördes pekade vi på några sådana. Dit hör t.ex. behandlingen av de allra lägsta inkomsttagarna, straffbeskattningen av företagarfamiljer där bägge makarna arbetar i det egna företaget samt avtrappningsproblemen i inkomstlägena omkring 30 000 kronor, vilka hänger samman både med skattesystemets uppbyggnad och med att vissa förmåner, t.ex. bostadsbidragen till barnfamiljerna, faller bort när inkomsten ökar. Sådana begränsade uppgifter kan utredas relativt snabbt och behöver inte heller medföra så stora ekonomiska anspråk. Andra mer genomgripande reformer måste det vara direkt olämpligt att rycka ut från utredningsarbetet, om man skall få ett skattesystem där de olika delarna har ett inbördes sammanhang. Den nu föreslagna skatteomläggningen kan kritiseras också från andra utgångspunkter. Jag tänker då bl.a. på den finanspolitiska bindning som man åstadkommer genom att nu höja antingen mervärdeskatten eller arbetsgivaravgiften. Budgeten för det kommande budgetåret innebär en viss förskjutning i åtstramande riktning i förhållande till det nu löpande budgetåret. Det har, såvitt jag förstår, alla partier ansett riktigt i nuvarande konjunkturläge. Man har på det sättet velat förebygga att staten genom en lika stor upplåning som under innevarande år försvårar för näringslivet och kommunerna att låna pengar, om utrymmet på kreditmarknaden blir knappare i samband med en konjunkturuppgång. Samtidigt står det emellertid klart att budgetunderskottet ändå kommer att bli ganska stort. Därför är det angeläget att statsmakterna försöker bevara en viss finanspolitisk handlingsfrihet. Genomförs den föreslagna skatteomläggningen begränsas otvivelaktigt möjligheterna att bedriva en aktiv finanspolitik under det närmaste året. Herr talman! Om regeringen i höstas hade lagt större vikt vid generella ekonomisk-politiska åtgärder än vad den var beredd att göra skulle det nu ha funnits ett betydligt vidare handlingsutrymme än vad som faktiskt står till förfogande när det gäller finanspolitiska åtgärder. Den senaste tidens prishöjningar har inte minst gällt matpriserna. Det har ökat den ekonomiska bördan framför allt för låginkomstgrupper och barnfamiljer. Till en del hänger dessa höjningar samman med att jordbrukarna har fått vissa prisförbättringar — delvis som kompensation för inflationen — och till en del med att andra låginkomsttagare inom livsmedelsindustrin, transportväsendet och handeln har fått sina löner höjda. Men prishöjningarna har ytterligare förstärkts genom att varorna är belagda med mervärdeskatt. Prishöjningarna på mat är ett bra exempel på hur mervärdeskatten kan få en prisdrivande effekt utan någon höjning av skattesatserna. I stället för att nu medverka till en ytterligare höjning av matpriserna borde man, som vi tidigare har föreslagit, ha försökt eliminera eller åtminstone reducera en del av mervärdeskattens fördyrande effekter just på viktiga livsmedel. En möjlighet är att differentiera mervärdeskatten. Det skulle dock medföra tekniska komplikationer. Men man kan också gå andra vägar. Ett sätt är att mervärdeskatten helt eller delvis restitueras på de viktigaste livsmedlen. Varken en differentiering av skatten eller en restituering av momsen påverkar jordbruksavtalet. I den proposition som vi behandlar har regeringen lagt särskilt stor vikt vid det avtal som slutits med representanter för kommunoch landstingsförbunden. Överenskommelsen har senare resulterat i att de båda förbunden rekommenderat kommuner och landsting att visa stor återhållsamhet när det gäller höjningar av de kommunala skattesatserna under de närmaste två åren. Det har sagts att avtalet är unikt. Med det har man då närmast menat att det är första gången som man har träffat ett sådant avtal. Men överenskommelsen har också sina märkliga inslag. Inte minst märkligt tycker jag att det är att man valt att knyta den till den föreslagna skatteomläggningen. För skatteomläggningen innebär ju i sig själv en inte oväsentlig övervältring av nya kostnader på kommunerna och gör det alltså inte lättare för kommunerna att leva upp till målet att avhålla sig från skattehöjningar eller åtminstone begränsa dem. De kommunala utgiftsökningarna och de därmed höjda kommunalskatterna tillhör utan tvivel de mest brännande ekonomiska problemen. Kommunerna har länge fått bära en stor del av kostnadsansvaret för de nya reformerna. Kommunerna har också fått bära en stor del av de sam hällskostnader som följt med den koncentrationspolitik som kännetecknar samhällsutbyggnaden. Det gäller både kostnader för gator, skolor och andra anläggningar och direkta sociala kostnader. Till det kommer att statsbidragen för kommunernas traditionella verksamhet i många fall har reducerats. I år har kommunerna genom beslut av riksdagens majoritet fått påta sig ökade utgifter för de kommunala bostadstilläggen till barnfamiljerna. Den höjning av mervärdeskatten som föreslogs i propositionen har beräknats motsvara ett ökat utdebiteringsbehov på omkring 20 öre. Det kan jämföras med den utdebiteringshöjning med sammanlagt 1 krona under två år som anges som övre gräns i den träffade överenskommelsen. Till detta kommer ökade kostnader till följd av bl.a. den höjda drivmedelsskatten. En fördubbling av löneskatten kommer att leda till en ännu större kostnadsökning än den föreslagna höjningen av mervärdeskatten, om inte staten förpliktar sig att träda emellan med mellanskillnaden — hur det nu skall gå till rent praktiskt. De här kraftiga kostnadshöjningarna har sannerligen inte gjort det lättare för kommunerna att leva upp till de mål, när det gäller att hålla tillbaka de kommunala kostnaderna, som ställts upp i överenskommelsen mellan herr Sträng och de socialdemokratiska ordförandena i de bägge kommunförbunden. Herr talman! De rubbningar som just nu kännetecknar den svenska ekonomin är ingenting som man kommer till rätta med på en enda dag eller genom en enstaka åtgärd. Funnes det en sådan medicin skulle regeringen säkert begagna sig av den. Nej, vad som behövs är i stället ett tålmodigt och medvetet arbete för att på några års sikt komma till rätta med problemen. Många med mig betraktade det säkert som en styrka hos socialdemokratin när man under 1950 och 1960-talen konsekvent och målmedvetet inriktade sig på att försöka lösa uppkommande praktiska problem i den ekonomiska politiken. Dagens socialdemokratiska politik kännetecknas i stället av hopp från ståndpunkt till ståndpunkt utan inbördes sammanhang och mening. Jag tänker då inte bara på den senaste tidens många turer i skattefrågan. Samma mönster har gått igen även på andra områden under senare år. Man kan erinra om den ekonomiska politiken under högkonjunkturen 1969/70, som ändade med rekordartade prishöjningar och nära nog kreditstopp under en lång period, och den ekonomiska politiken under den senaste konjunktursvackan, som lett fram till den allvarligaste sysselsättningskrisen efter kriget. Man kan också erinra om den omläggning av näringspolitiken som ägde rum 1967/68 och som har gett upphov till en rad misslyckanden inom bl.a. den statliga företagssektorn och skapat nära nog en handlingsförlamning på det näringspolitiska området. Jag har redan tidigare i dag pekat på hur socialdemokratin slits mellan olika ståndpunkter när det gäller regionalpolitiken. Centerpartiet kan, som jag redan har sagt, inte anvisa någon patentmedicin som i ett enda nu vänder allt till rätta. Men en första förutsättning för att ekonomin skall tillfriskna är att åtgärderna kan genomföras med fasthet och konsekvens. De uppgifter vi har att lösa är svåra men på inget sätt originella. Vad det i första hand gäller är att skaffa arbete åt så många som möjligt av dem som vill ha arbete. Det förutsätter i sin tur att vi kan hålla tillbaka kostnadsstegringarna. En lugnare kostnadsutveckling är också en förutsättning för att det skall bli fart på investeringarna igen och för att vi skall undgå nya valutabekymmer. De åtgärder som regeringen och socialdemokratin nu anvisar går i direkt motsatt riktning. En förutsättning för att kommunerna skall kunna leva upp till sitt åtagande i överenskommelsen är att man kan göra besparingar. Det finns minst lika goda skäl att gå igenom den statliga verksamheten och ta till vara varje besparingsmöjlighet. En medveten decentralisering av verksamheten skulle vara ett värdefullt steg i det avseendet. Våra besparingsmotioner är emellertid skjutna till höstriksdagen. En rimlig prisstabilitet är också en förutsättning för att vi skall kunna förbättra levnadsstandarden för dem som har det sämst ställt i samhället. Nya prisstegringar, vare sig de beror på högre mervärdeskatt, högre löneskatt eller andra förhållanden skulle av många otvivelaktigt upplevas som ett hot mot den standardförbättring och den utjämning som uppnåddes genom fjolårets löneavtal. Även här går de åtgärder som regeringen och socialdemokraterna nu anvisar i fel riktning. Herr talman! Av de skäl som jag här har anfört avvisar vi höjning av drivmedelsskatten. Av samma skäl avvisar vi höjning av arbetsgivaravgiften och därmed också skaljusteringarna. Vi avvisar givetvis förslaget om höjning av mervärdeskatten. Vi accepterar höjningar av alkoholoch tobaksbeskattningen och höjning av barnbidragen. Därtill vill vi reducera momsens effekter på de viktigaste livsmedlen.

Herr talman! Framgången var fullständig för regeringen när finansministern kastade fram förslaget om sitt skatteprovisorium den 20 april — men bara i ett hänseende. Man hade lyckats snuva de tidningar som så gärna hade velat publicera nyheten i förväg. Inte en enda siffra hade läckt ut. Tidningarna anade då inte hur svårt det skulle bli också för riksdagen, som enligt grundlagen ensam utövar beskattningsrätten, att få fram det ynka siffermaterial som regeringen hittills visat sig förfoga över. Den förvåning som uppstod den 20 april på många håll hade helt andra orsaker. För det första: Riksdagen hade begärt en allsidig och förutsättningslös skatteutredning. Där skulle olika partier och olika organisationer från näringsliv och arbetsmarknad få tillfälle att grundligt diskutera ett nytt skattesystem. Men regeringen struntade i vad riksdagen beslutat och lade i stället fram ett eget provisorium. Det var ett förslag som hade utarbetats i all hemlighet. De övriga politiska partierna och löntagarorganisationerna fick inte ha ett ord med i laget. Man tycker att herr Sträng borde ha bränt fingrarna tillräckligt mycket förra gången han lade fram ett skatteförslag på samma konstiga sätt. Resultatet av det förslaget, 1970 års skattereform, blev sannerligen inte bra. För det andra: Finansministern erkände helt plötsligt marginaleffekternas betydelse. Folks oro och skattetrötthet hade trängt ända fram till kanslihuset. Regeringen erkände att vi ifrån folkpartiet hade rätt, när vi sade att det för många löntagare med 2 000—-3 000 kronor i månaden inte lönade sig att göra en extra arbetsinsats. Även om de ökade sin inkomst dubbelt så mycket som prisstegringarna, så blev det i åtskilliga fall ändå ingenting över av löneökningen. Några månader tidigare ansåg finansministern i en debatt här i riksdagen att det bara var en ”detalj” i skattesystemet att människorna inte fick något över om de ökade sin inkomst. Så sent som den 1 mars i år ansåg han att det var nästintill omöjligt att göra någonting åt det — man skulle inte hålla på och exercera med sådana här saker. Men nu, den 20 april, hördes andra tongångar. Vårt ihärdiga upplysningsarbete hade tydligen fått finansministern att inse att de alltför höga, samlade marginaleffekterna i de vanligaste inkomstlägena är ett av de mest angelägna problemen för många människor. Den omsvängningen hälsade vi givetvis med glädje. Ett tredje skäl till förvåningen den 20 april: När finansministern presenterade sitt förslag visade han upp fina tabeller på hur stora skattesänkningar folk skulle få. Upp till 75 kronor i månaden skulle det bli i vissa inkomstlägen. Men svenska folket fick inga uppgifter om hur skattepaketet i sin helhet skulle verka för inkomsttagarna. Inte underligt att många var förvånade! Vi såg genast vissa svagheter i förslaget. Höjningen av momsen och skatterna på bl.a. bensin och brännolja skulle t.ex. komma att öka kostnaderna för både företag och enskilda medborgare. Det första vi måste göra var givetvis att själva ta fram de siffror som regeringen borde ha bifogat sitt förslag. När siffrorna kom efter ett par dagar såg vi hur verkligt dåligt provisoriet var. Vi samlade erfarna förtroendemän från olika delar av landet, och de hade i sin tur kontakt med många människor. Deras slutsats var lika entydig som vår: Till det här provisoriet måste man säga nej. Detta är den enkla sanningen om varför vi har sagt nej. Varför är då herr Strängs förslag så dåligt? Jag vill peka på särskilt två saker. 1. När man tar hänsyn till de kostnadsökningar som blir följden av höjda indirekta skatter får nästan ingen mer än en tia i månaden i skattesänkning genom förslaget. De flesta får mindre kvar under 1973 än 1972 med det här provisoriet. Det framgår bl.a. av den tabell som finansdepartementet efter många krumbukter lämnade till skatteutskottet. Men den tabellen är grundad på felaktiga förutsättningar, säger finansministern, utan att själv ordentligt redovisa vad han tror om de samlade verkningarna. Låt mig svara: Den är grundad på de förutsättningar som brukar användas. Den visar hur förslaget i genomsnitt kan fungera. Den säger mycket om regeringsprovisoriet. Det gör däremot inte socialdemokraternas tabeller. Ingen får den skattesänkning som de visar. Det har sagts att den cyklande, icke-rökande nykteristen är den som får ut mest av skatteprovisoriet — men inte ens han eller hon får de där 75 kronorna per månad som finansministern påstår att man skulle få. Det beror bl.a. på att förslaget sätter i gång priskarusellen. Men om uppgifterna enligt finansdepartementets mening var grundade på felaktiga förutsättningar, varför lämnade då inte departementet de uppgifter om förslagets verkningar som departementet självt ansåg korrekta? För det är väl ändå uteslutet att det inte i finansdepartementet finns beräkningar på hur förslaget kommer att verka? Varför har skatteutskottet inte fått tillgång till de uppgifterna? 2. Provisoriet skulle allvarligt försvåra den ordentliga skattereform som det bör vara skatteutredningens uppgift att lägga fram förslag om. Regeringens skatteförslag är visserligen dåligt och begränsat, men det kostar inte desto mindre mycket pengar. Det innebär att momsen redan nu kommer upp i de 20 procent som statsministern i en del sammanhang angett som ett tak för momsens höjd i Sverige. Det innebär dessutom att man pressar momsen i tak utan att göra något åt dess hårda belastning på matpriserna. Applåderna över regeringens skatteförslag uteblev. Den socialdemokratiska ledningen och inte minst finansministern verkar stå oförstående för det. Hur kom det sig? Varför möttes inte det här fina provisoriet av folkets jubel? En förklaring är givetvis, som jag har visat här, att förslaget i sak var dåligt och att medborgarna har fått nog av illa genomtänkta och hafsigt genomförda beslut från regeringens sida. Men människorna tror dessutom helt enkelt inte på regeringen därför att de förlorat förtroendet för regeringspolitiken. Hur den socialdemokratiska regeringen hamnat i detta läge av förlorat förtroende är värt sin egen historiebeskrivning 1. De sakpolitiska missgreppen har varit många. Regeringens missgrepp och felbedömningar liksom dess ovilja att lyssna på andras varningar och förslag har många människor i detta land fått betala dyrt i form av arbetslöshet, sänkt standard och allmän osäkerhet inför framtiden. Ären 1969 och 1970 upplevde vi en överhettning i den svenska ekonomin. Den följdes av stark inflation och en betydande försämring av våra affärer med utlandet. Behovet av åtstramning via statens finanspolitik insågs nära nog av alla utom av regeringen. Regeringen förlitade sig ensidigt på hårda påbud från riksbanken, förhindrade den utbyggnad av kapaciteten inom industrin som så väl hade behövts för att när konjunkturen blev sämre trygga arbete, standard och fortsatta reformer. Socialdemokratins rädsla att före valet 1970 besluta om åtgärder för att begränsa efterfrågan fick gå före hänsynen till landets ekonomi, och detta trots att oppositionen erbjöd sig att ta sin del av ansvaret för sådana åtgärder. Efter valet var det visserligen dags för litet andra tongångar från socialdemokratisk sida. Då vågade regeringen komma fram med förslag till åtstramning av ekonomin. Då — när högkonjunkturen var på väg att passera och det behövdes stegvis insatta stimulanser i stället för hård kreditåtstramning och en mycket hög ränta! Men inte heller vändningen mot det sämre konjunkturläget upptäcktes i tid av regeringen, trots att rader av ekonomer förutom oppositionspartierna pekade på det nya ekonomiska läget. Utvecklingen kommer att präglas av aktivitet på hög nivå, hette det i finansplanen i januari 1971. Man stoltserade med att åtstramningen av finanspolitiken skulle fortsätta under det budgetår som nu går mot sitt slut. Regeringens optimistiska bild av konjunkturläget höll man uppe så sent som i den reviderade finansplanen i april förra året. Folkpartiet och centern framhöll däremot i en gemensam motion redan i januari 1971 att ”det nuvarande ekonomiska läget motiverar icke oväsentliga ytterligare stimulanser för att främja såväl investeringar som sysselsättning”. Socialdemokratin sade tyvärr nej till våra förslag att få hjulen i rullning, för att ge människor jobb och för att garantera fortsatta framsteg. De tiotusentals människor som blev arbetslösa var de som främst fick bära följderna av regeringens missgrepp. Först sedan folkpartiet genom kraven på en tidsbegränsad sänkning av momsen och slopande av arbetsgivaravgiften i stödområdet och en sänkning i landet i övrigt skapat ett politiskt läge där regeringen tvingades handla kom förslag till åtgärder för att stimulera ekonomin — men helt otillräckliga åtgärder. Nu kan vi se hela bilden. Det visar sig att den privata konsumtionen sjönk i Sverige under 1971. Det visar sig att industriinvesteringarna, bortsett från de i och för sig positiva miljöförbättrande investeringarna, praktiskt taget låg stilla. Och det visar sig att vi fick nästan ingen ökning alls av svenska folkets gemensamma tillgångar. Ännu har det inte blivit något ordentligt sving i näringslivet. Ännu består en mycket hög arbetslöshet. Investeringsviljan i den svenska industrin är för låg och förnyelsekraften otillräcklig för att vi med tillförsikt skall kunna se framtiden an. Hanteringen av EEC-frågan och oklarheten om regeringens syn på näringspolitiken har inte gjort saken bättre. Det är inte att förvåna sig över att så många har förlorat förtroendet för regeringens sätt att sköta det här landets ekonomi. 2. Men många människors misstro mot den socialdemokratiska regeringen grundas också på klyftan mellan de förväntningar som flotta löften och stolta deklarationer har skapat och den verklighet som människor själva kunnat uppleva som resultat av den socialdemokratiska politiken. Verkligheten bakom parollen om en ny näringspolitik har visat sig bestå av havererade statliga företag och allt sämre möjligheter för andra företag att skapa resurser och ge jobb. Det var inte många år sedan den statliga företagsamheten och den s.k. nya näringspolitiken av ledande socialdemokrater sades kunna uträtta nästintill underverk. De statliga företagen skulle inte bara bli lönsamma och effektiva utan också särskilt fina i fråga om arbetsdemokrati, miljöskydd och trygghet i anställningen. Statsråd for land och rike runt och lovade nya industrier. Det kom att stå landets ekonomi ganska dyrt. De förväntningar som socialdemokraterna under några år i slutet på 1960-talet byggde upp på den ”nya, aktiva” näringspolitikens välsignelsebringande verkningar infriades i mycket liten utsträckning. Tvärtom har våra varningar för att satsa skattebetalarnas pengar på den ena riskfyllda affären efter den andra och våra krav på en näringspolitik för hela näringslivet visat sig starkt befogade. Verkligheten bakom löftet att två tredjedelar av svenska folket skulle få skattelättnad visade sig bestå i skatteskärpning för nästan alla. Folkpartiet har sedan många år drivit kravet att det skall löna sig att arbeta. Men aldrig tidigare har människor upplevt detta krav som så angeläget som under åren efter den socialdemokratiska skattereformen 1970. Allt fler familjer har funnit det nästan omöjligt att genom egna ansträngningar förbättra sin ekonomiska situation. Och detta efter att ha lovats en rejäl skattesänkning: ”Vi har rätt att bli trodda på vårt ord”, proklamerade socialdemokraterna en aning patetiskt i stora annonser i 1970 års valrörelse. De väljare som trodde på socialdemokraternas ord i skattefrågan 1970 är i dag besvikna. Verkligheten bakom parollen om ökad jämlikhet har i flera fall visat sig vara nya klyftor och minskat reformutrymme. Utslagningen av mindre lönsamma företag, som varit ett centralt mål för den socialdemokratiska näringspolitiken, har gått så snabbt att de människor som blivit arbetslösa i alltför många fall inte har kunnat få annat arbete. De äldre, de handikappade och ungdomar som saknar utbildning har fått allt svårare att rymmas på den vanliga arbetsmarknaden. Regeringen har gjort insatser för att hjälpa dem — det är sant. Men det räcker inte. Det behövs också en politik som förebygger arbetslöshet. Vi anklagar alltså regeringen för att den för en politik som gör att det inte lönar sig att arbeta. Denna politik går till stor del ut över människor med vanliga inkomster som bor i glesbygden eller som sitter med höga hyror i ett förortsområde, som i dag ser att pengarna inte räcker till och att det inte hjälper mycket om de anstränger sig mer eller om hustrun går ut och börjar jobba utanför hemmet. En tredje huvudorsak till socialdemokraternas förlorade förtroende är att den socialdemokratiska regeringen fortsatt en politik präglad av grundinställningen ”Vi är oss själva nog”, trots att väljarna i 1970 års val visade att man inte ville ha en regering med en sådan inställning. Av undersökningar som gjordes före 1970 års val framgick att en stor del av de socialdemokratiska väljarna tyckte att det vore bra om socialdemokratin fick en något mindre stark ställning i Sveriges riksdag än den haft under åren 1969—1970 så att den inte ensam kunde bestämma allting. Det blev på ett sätt också resultatet av 1970 års val. Den socialdemokratiska regeringen satt kvar, men den var mindre mäktig. Den kunde inte längre bestämma allting själv. Man hade ju kunnat tro att den minoritetsregering som utgick ur 1970 års val skulle ta vara på den vilja till samverkan som vi från folkpartiets sida upprepade gånger visade efter valet. Det var vår uppfattning att ett för nationen besvärligt läge, avtalsrörelsen som alla visste skulle bli svår, EEC-förhandlingarna och behovet av ett försvarsbeslut för en ny femårsperiod, ställde särskilda krav på vilja till samverkan från alla håll för landets och människornas bästa.

Men jag måste vid det här laget erkänna att en regering sällan gjort sig mindre förtjänt av en sådan öppen attityd från ett oppositionspartis sida. I stället för den samverkan och den öppna diskussion före beslut som är en vital del av närdemokratin fick vi upprepade gånger uppleva hur regeringen lade fram dåliga förslag med begäran att vi i efterhand skulle ansluta oss. Minoritetsregeringen tog maktfullkomligheten i arv från sin majoritetstid. Så förlorade den socialdemokratiska regeringen människornas förtroende: genom missgrepp i sak, genom löften som sveks och genom maktfullkomlighet i stort och smått. Socialdemokratins reaktion sedan det stod klart att en majoritet i riksdagen gick emot dess dåligt genomtänkta förslag är betecknande. Man riktar kritik mot valsystemet i stället för att kritiskt granska det egna agerandet. Som om det skulle vara valsystemets fel att regeringen kommer med dåliga förslag som riksdagen inte kan acceptera. Fler socialdemokrater i riksdagen, även om väljarna blir färre — det är tydligen modellen. Men än finns inte de nya s-riksdagsmännen på plats i det här huset. Då gör regeringen i all hast en ändring i förslaget som gör det ännu sämre, men som blidkar kommunisterna. Det går också så långt att regeringen lägger fram ett förslag som den inte riktigt tror på själv bara för att få majoritet och slippa möta väljarna. T. o. m. i propagandabrev från den socialdemokratiske partisekreteraren, som äldre socialdemokratiska väljare — medlemmar i partiet — har skickat till mig, heter det lite urskuldande att den fördubblade arbetsgivaravgiften ”inte behöver få de katastrofala följder” som oppositionen påstås hävda. Regeringen har dessutom fräckheten att vilja lägga ansvaret för det ännu sämre förslaget på oppositionen. Regeringen menar alltså att om den lägger fram ett dåligt förslag och sedan ett ännu sämre alternativ — då skall oppositionen buga och tacka och säga: ”Jaha, då röstar vi naturligtvis på det första förslaget.” Men det är regeringen som har ansvaret för hela denna situation, och det är regeringen som tillsammans med kommunisterna får bära ansvaret för konsekvenserna. Och konsekvenserna kan bli besvärliga. Den höjda löneskatten kommer i en olycklig situation, i ett fortfarande besvärligt ekonomiskt läge. Att finansministern nu som tidigare är optimistisk, det är ju bara efter gammal vana. Nu som tidigare får vi skönmålningar som ser till en sida av verkligheten. Det är som om finansministern menade att om han bara verkar lite extra kavat så anpassar sig verkligheten efter vad han säger. Men det har den inte gjort tidigare och lär väl inte göra det nu heller. Ökningen av industrins bruttoinvesteringar har under de två senaste åren bara blivit ungefär en tredjedel av vad herr Sträng spått i sin kompletteringsproposition. Arbetslösheten har, oavsett konjunkturer, kommit att ligga på en alltför hög nivå. Dessa två huvudproblem kvarstår. Det skall i år bli en 6-procentig uppgång av industriinvesteringarna, enligt finansministern. Flera tecken tyder på att det är optimistiskt i överkant; det har jag betonat i offentligheten flera gånger. Senast i går blev det känt att preliminära uppgifter från Industriförbundets planenkät tyvärr ger anledning sätta ett stort frågetecken inför den reviderade nationalbudgetens optimistiska investeringsprognos för 1972. Det räcker inte med att förse industrin med pengar och arbetskraft om det saknas investeringsvilja. Och denna vilja saknas tyvärr i dag i alltför hög grad, därför att många företag har fullt upp att göra med att hålla sig flytande. Lönsamheten har sjunkit, likaså tillgången på egna medel att finansiera riskfyllda investeringar med. Investeringarna har blivit alltmer defensiva. Sverige är faktiskt på väg att tappa greppet som industrination i främsta frontlinjen. Det är allvarligt för vår framtid. För detta har regeringen i hög grad ansvaret. Den har inte fört en politik som stimulerat viljan att bygga upp nya produktionsresurser. Och den väljer att skärpa en beskattning som i särskilt hög grad drabbar användning av arbetskraft. Konjunkturläget är långtifrån så klart och så hoppingivande som finansministern vill få oss att tro. Uppgången i antalet lediga platser är i stor utsträckning säsongsmässig. Och den säsongsrensade arbetslösheten ligger fortfarande kvar på ungefär samma nivå som i höstas, dvs. drygt 30 procent över den högsta nivån under den förra lågkonjunkturen. Arbetslösheten kommer — även om det sker en svängning uppåt i konjunkturen — att ligga kvar på en oacceptabelt hög nivå. Som herr Fälldin påpekade har arbetsmarknadsstyrelsen i kommentarer till den senaste arbetslöshetsräkningen poängterat att den s.k. restarbetslösheten — dvs. den arbetslöshet som kvarstår när konjunkturuppgången väl kommit — troligen kommer att bli större efter den här lågkonjunkturen än efter tidigare lågkonjunkturer. Löneskatten drabbar särskilt hårt personer som redan tidigare har speciella svårigheter att få jobb. Det gäller hemmafruar som vill söka sig ut på arbetsmarknaden, ungdomar som söker sitt första jobb, äldre, handikappade och personer med otillfredsställande utbildning. Det är socialt ansvarslöst av regeringen att lägga fram det ena förslaget efter det andra som minskar sysselsättningen utan att dessförinnan fundera över eller i varje fall redovisa konsekvenserna. För en vecka sedan var det reklamskatten, i går gällde det försvaret, och i dag har vi löneskatten. Enligt en promemoria som arbetsmarknadsstyrelsen skickade ut den 9 maj är ungdomsarbetslösheten lika besvärande som tidigare. Det är en ödets ironi att statsmakterna just i dag, samma dag som riksdagen står i begrepp att besluta om fördubblad löneskatt, har sammankallat en stor konferens om ungdomsarbetslösheten utan att känna till denna grundläggande omständighet. Inga konferenser i världen lär då kunna kompensera de olyckliga verkningar löneskatten får. Inför ett läge, där en ljusning börjar bli märkbar på arbetsmarknaden, slår herr Sträng till med en pålaga, som främst kommer att drabba alla dem som är utan arbete och som kanske har börjat hoppas. Detta trots att finansministern för bara en månad sedan klart deklarerade att han hade ”inga speciella tankar på att höja arbetsgivaravgiften”. Hur stämmer detta, herr Sträng, med att finansdepartementets expert i TV uppgav att arbetsgivaravgiften funnits med hela tiden i finansdepartementets arbete? Förslaget kom ju tre dagar efter den 17 april. Detta måste herr Sträng kunna svara på, även om Ert folk i finansutskottet har så dåligt reda på sig att de inte ens vet om det är två eller tre uppbördstillfällen för arbetsgivaravgiften våren 1973.

Vi har från folkpartiet kritiserat regeringens politik bl.a. under det senaste året på framför allt tre punkter. Den har inte varit tillväxtskapande. Prishöjningarna är alltför stora. Arbetslösheten är oacceptabelt hög. Detta har bl.a. lett till alltför små resurser för reformer och privat konsumtion och kan komma att leda till allvarliga problem i våra utlandsaffärer. En belysande uppgift: Om Sverige under förra året haft en tillväxt, inte på 0,3 procent som vi hade utan motsvarande genomsnittet inom OECD, skulle folkhushållet ha haft tillgång till mer än 5 miljarder kronor mer än vi nu faktiskt har tillgång till. I alla de tre avseenden som jag nämnde — tillväxten som varit för låg, prishöjningarna som varit för stora och arbetslösheten som varit för hög — får den fördubblade löneskatten sannolikt allvarliga återverkningar. Den leder till att investeringarna blir mindre än annars. Löneskatten kommer att ta i anspråk en mycket stor del av det rörelseöverskott som annars skulle kunna användas till investeringar. Och risken finns att en allt större del av investeringarna förläggs utomlands. Löneskatten försämrar våra möjligheter att upprätthålla balans i affärerna med utlandet. De importkonkurrerande företagen drabbas av löneskatten men inte deras utländska konkurrenter. Den höjer priserna och kostnadsläget. Ingen skall tro att konsumenterna kommer att lämnas opåverkade av den höjda löneskatten. Den riskerar att leda till arbetslöshet i ett läge, där allt i stället behöver göras för att förebygga arbetslöshet för den kommande hösten och vintern. Bara exportindustrins efterfrågan på arbetskraft beräknas av experter komma att minska med ca 12 000 personer jämfört med ett läge utan fördubblad löneskatt. Den siffran kan kanske bestridas av finansministern, men vi kommer inte ifrån att den anses trovärdig i de kretsar som fattar beslut om investeringarna, och redan detta har sina psykologiska verkningar. En ekonomisk politik, som tryggar arbete och ger nya resurser, är den avgörande förutsättningen för en meningsfull skattereform. Bara på det sättet kan vi skapa utrymme för en skatteomläggning i de många löntagarnas intresse. En av orsakerna till att regeringens nu presenterade skattepaket får så ogynnsamma verkningar är just att regeringen har misslyckats med att föra en politik, som ger resurser för reformer. Cecilia Nettelbrandt kommer senare att närmare beröra vårt skatteprogram, det program som vi menar att utredningen från början och med förtur borde fått ta itu med. Jag vill bara här säga att en självklar ingrediens i ett sådant program är inflationsskyddade skatteskalor. Vi kan inte längre tillåta att inflationen automatiskt skall få höja skatterna. Ett inflationsskydd ger tre väsentliga fördelar: det gör riksdagen och inte inflationen ansvarig för skattetryckets höjd, det stimulerar statlig sparsamhet och bättre planering, och det utgör i sig en broms mot en stark inflationsutveckling. När socialdemokraterna säger att det gynnar mest högre inkomsttagare är det fel: det största procentuella skyddet mot nya skattehöjningar sätter in i mellaninkomstskikten. Vill man från socialdemokratins sida särskilt höja skatten för högre inkomsttagare, då skall riksdagen besluta om det och inte inflationen. Till det här kommer att utredningen med förtur bl.a. bör ta upp frågan om att samordna skatter och bidrag, så att marginaleffekterna blir mildare, att förbättra barnfamiljernas situation, ta bort den faktiska sambeskattningen i vanliga inkomstlägen och införa ett hemmamakebidrag, så att inte som nu en del familjer, som har för låg inkomst, går miste om de 1 800 kronor som andra familjer med större inkomster får. Vad som hänt de senaste vårveckorna visar hur lite den socialdemokratiska ledningen har förstått av kraven på närdemokrati. Regeringen och andra socialdemokrater kallar krav på insyn och debatt för formaliteter och anklagar oss för att vilja förvandla skattefrågan till maktpolitik. I själva verket gäller det om Sverige skall ha en regering som vägrar att följa riksdagens beslut, ett regeringsparti, som påstår att önskemålen om öppen redovisning av provisoriets konsekvenser är en oförskämdhet, om vi skall ha en regering som bakom allmänt tal om samförståndsvilja kommer med krav på hur andra skall anpassa sig till regeringens politik, hur otillfredsställande den än är. Inget hade hindrat regeringen att i vintras tillsätta den begärda utredningen och verkligen låta den förutsättningslöst arbeta igenom dagens svåra skatteproblem. Inget hade hindrat regeringen att därigenom i handling visa att den var villig att ta hänsyn till krav och synpunkter som kommer från annat håll än från kommunisterna. Men ett sådant förfarande passar uppenbarligen inte en regering som sitter fast i sina gamla mönster och som anser öppenheten vara ett hinder, närdemokratin ett hot och det låtsasdramatiska utspelet den bästa arbetsmetoden. Detta är inte formaliteter. Själva saken blir i allra högsta grad lidande av de arbetsformer som valts. Det är när man strävar efter offentlighet, insyn, öppen debatt och reella möjligheter att påverka före besluten som garantier skapas för en politik som motsvarar människornas krav. Det är när besluten fattas i de slutna rummen, när förslagen inte prövas i omsorgsfull beredning och när konsekvenserna inte öppet redovisas som politiken kommer på kollisionskurs med verkligheten och med de medborgare som besluten berör. Det som jag nu redovisat, herr talman, är grunden för folkpartiets ställningstaganden här i dag. Folkpartiet säger nej till skatteprovisoriet, nej till den höjda löneskatten, nej till den höjda momsen, nej till den höjda bensinskatten. Liksom centerpartiet säger vi ja till höjd alkoholoch tobaksbeskattning, ja till högre barnbidrag och ja till att minska momsens verkningar på de viktigaste livsmedlen.

Herr talman! Det var länge sedan en vårriksdag avslutades i en så hektisk stämning som den som råder just nu. Motsättningarna mellan regeringen och oppositionspartierna har starkt tillspetsats. Det politiska intresset ligger i närheten av det som brukar råda omedelbart före ett val. Beskyllningar och motbeskyllningar korsar varandra. Svårigheterna för de enskilda människorna att bilda sig en riktig uppfattning om vad som sker och om de bakomliggande motiven till det politiska handlandet måste vara stora. Det talas om misstroendevotum, om förtroendekriser, om osakliga partitaktiska manipulationer. Och ändå, herr talman, har det som nu utspelas inte kommit överraskande. Det ligger en nära nog obönhörlig konsekvens i de senaste årens händelseutveckling, en händelseutveckling som lett fram till den politiska kris som nu i maj månad 1972 obestridligen skakar det parti som utövat regeringsmakt i vårt land i nära 40 år. Jag vill ingalunda påstå att det beror enbart på statsminister Olof Palme att den politiska situationen oavbrutet skärpts sedan han blev statsminister 1969. Jag menar tvärtom att dagsläget också är en logisk följd av den politik som socialdemokraterna bedrivit under en stor del av 1960-talet. Att herr Palmes konfrontationssträvanden, att den socialdemokratiska minoritetsregeringens alltmer växande beroende av kommunisternas stöd skärpt motsättningarna och påskyndat och förvärrat utvecklingen är visserligen obestridligt. Men det förändrar inte helhetsintrycket av den svenska socialdemokratins politisk-ekonomiska misslyckande. Att det är fråga om ett misslyckande, det vet hela svenska folket. Inte minst skattebetalarna, familjeförsörjarna och de många arbetslösa inser att utvecklingen har gått snett. Och de kan hämta bekräftelse på det i de senaste årens statistik: Vi har haft högre arbetslöshet än någonsin tidigare sedan nuvarande arbetslöshetsstatistik infördes. Vi har trots detta haft starka prishöjningar. Näringslivets lönsamhet har successivt gått ned. Investeringstakten är helt otillfredsställande. Vi kämpar — trots förra årets tillfälliga förbättring — med kroniska betalningsbalansproblem. Vi har en svag produktionsutveckling. Den enskildes konsumtionsmöjligheter har fortlöpande alltmer begränsats. 1971 minskade den privata konsumtionen. Vi har fått allt kraftigare och besvärligare svängningar i det ekonomiska förloppet här hemma. Ingen kan rimligen beskylla företrädare för det moderata partiet för att vara efterkloka svartmålare, när de gör sådana konstateranden. Vi har tvärtom år efter år varnat för konsekvenserna av det övermodets äventyrliga spel med vår ekonomi som socialdemokraterna bedrivit. Vi har pekat på att samhället lika litet som det enskilda hushållet har möjlighet att leva över tillgångarna på det sätt som skett under den senaste hälften av 1960-talet. Och vi har inte varit ensamma i vår kritik. Vi har haft majoriteten av svenska samhällsekonomer med oss, då vi påstått att den offentliga sektorn i längden inte kan få öka snabbare än vad tillväxten av våra resurser möjliggör. Stat, kommun och bostadsbyggande kan inte ostraffat under en lång följd av år få ta så stor del av våra tillgångar av kapital och mänsklig arbetskraft i anspråk, att det inte blir tillräckligt mycket kvar för enskild konsumtion och enskilt sparande, för produktiva investeringar och för att förstärka företagens internationella konkurrenskraft. Sker detta, måste det till sist gå ut över folkhushållets samlade produktivitet. Den kapacitet, de resurser vi behöver för produktion och sysselsättning, för att bibehålla konjunkturpolitisk handlingsfrihet och för att bevara välstånd och fortsatt utveckling blir otillräcklig. Det är dessa följder av politiken som vi i dag upplever. I denna helhetsbild ingår bl.a. följande element: 1. En skattepolitik — världens högsta skattetryck — med så hög beskattning av alla lönehöjningar, att den automatiskt utlöser kompensationsbehov hos de enskilda arbetstagarna. Den har drivit upp kostnaderna i företagen och därmed begränsat deras konkurrenskraft, urholkat deras lönsamhet samt framtvingat mycket hårda rationaliseringar, som i sin tur lett till en alltför snabb utslagning av anställda. 2. I och för sig berättigade, men alltför snabbt genomdrivna attacker mot låglönebranschernas löneläge, attacker som på kort tid gallrat ut ett stort antal mindre och medelstora importkonkurrerande hemmamarknadsföretag. I sin tur har därmed landets betalningsproblem förvärrats, liksom självfallet arbetslösheten. 3. En minst sagt oskicklig och politiserad statlig lönesättning för den offentliga sektorns många anställda; en lönepolitik som ytterligare drivit upp kostnaderna just för de konkurrensutsatta producerande näringarna. 4. En konjunkturpolitik illa anpassad till de varierande konjunkturfasaderna. S. En ensidig och extrem kreditpolitik som tillgripits bl.a. därför att den finanspolitiska rörelsefriheten successivt begränsats genom de fortgående skattehöjningarna. Kreditrestriktionerna har drabbat framför allt mindre och medelstora företag, minskat investeringsviljan och investeringsförmågan samt ökat antalet företagsnedläggelser och friställda arbetstagare. 6. En utomordentligt allvarlig nedgång i tillväxten av våra produktiva investeringar; konsekvenserna härav har drabbat främst den valutapolitiska rörelsefriheten och sysselsättningen. 7. En långsammare resurstillväxt än i andra med oss jämförbara industristater; den kulminerade i efterkrigstidens rekordlåga, nästan helt uteblivna ökning av tillväxten under förra året. 8. En strukturell och regional arbetslöshet, som ökat efter varje konjunkturfas, en restarbetslöshet som kommer att bli ett bestående allvarligt ekonomiskt och socialt problem för det svenska folkhushållet. Detta, herr talman, är några fakta från den svenska ekonomins just nu aktuella vardag. Om deras existens är självfallet i varje fall finansminister Gunnar Sträng klart medveten. De ligger bakom hans varnande uttalanden i de senaste årens finansplaner. De avspeglas i årets finansplan och i vårens kompletteringsproposition: för att bevara vår handlingsfrihet måste vi öka vår exportkapacitet och våra produktiva resurser över huvud taget. Vi måste satsa på investeringar, vi måste skapa utrymme åt investeringar, vi måste hålla tillbaka konkurrerande anspråk för att rätta till begångna försummelser och skapa en grund för återhämtning. Detta är alltså innebörden i finansministerns egna varningar och slutsatser. Men drar finansministern själv de logiska praktiskt politiska slutsatserna av det här resonemanget? Förvisso inte. Vad man i varje fall borde kunna kräva av den ekonomiska politiken i dag, det är att den skall inriktas på att öka förtroendet för den ekonomiska och politiska utvecklingen i landet; att öka investeringsvilja och investeringsförmåga; att förbättra särskilt de mindre och medelstora företagens lönsamhet och självfinansieringsförmåga; att dämpa prisoch kostnadsutvecklingen. Med andra ord, och det täcker dessa satser, att göra insatser främst för att stimulera företag så att de kan sysselsätta folk. AMS kan bara komplettera, kan aldrig ersätta, den sysselsättning som ges i företagen, och för detta fordras en verkligt aktiv, konkret näringspolitik, inte bara en frasernas näringspolitik. Och man borde åtminstone kunna fordra av en klok hushållare att denne, innan en åtgärd vidtas på den ekonomiska politikens eller skattepolitikens område frågar sig: Är åtgärden ägnad att förbättra näringslivets lönsamhet, förmåga att investera och anställa folk? Blir svaret nej, bör åtgärden självfallet inte vidtas. Men vad gör regeringen? Jo, först föreslår den höjningar av den indirekta skatten, som måste vara ägnade att driva upp kostnadsoch prisutvecklingen. Och sedan, när den funnit att det parlamentariska underlaget för åtgärden saknas, gör den ont värre och höjer löneskatten. Den fördubblar alltså den skatt som företagarna har att betala för sina anställda — skatten på de anställdas löner. Ingenting kan vara mera avlägset från det slag av åtgärder som behövs för att vrida utvecklingen rätt — för att åstadkomma sysselsättning och ökade produktionsskapande investeringar. Att fördubbla skatten på svensk arbetskraft i ett läge då vi alltjämt måste räkna med en relativt sett hög arbetslöshet, även om konjunk turerna skulle vända, är ansvarslöst.

Jag upprepar, herr talman: Ett centralt mål för den ekonomiska politiken är att höja takten på de produktiva investeringarna. Vi måste alltså öka vårt lands kapacitet, vår förmåga att producera och att sysselsätta människor. Den är för låg i dag, det är väl alla ense om. Men vi ligger redan långt under de krav 1970 års långtidsutredning uppställde för den ekonomiska utvecklingen under femårsperioden 1970—75. Ingenting tyder i dag på att vi under de närmaste åren skall kunna inhämta vad vi hittills förlorat. Att förra året statistiskt sett inte blev ännu sämre än det blev beror på några få verkligt stora industriella satsningar. Den mindre och medelstora företagsamheten satsade ingenting alls. Två tredjedelar av investeringarna skedde hos några företag i den statliga industrisektorn. Mycket tyder på att årets förväntningar kan uppnås mer genom en ökning av handelns än av industrins investeringar. Allting talar för att investeringsaktiviteten kommer att lämna mycket övrigt att önska, även då vi passerat den internationella konjunktursvackan. Och ett förhållande som framstår som oroande för vår framtida välståndsutveckling är att industriinvesteringarna i stor utsträckning tycks vara defensiva — alltså mer inriktade på att kompensera kostnadsstegringar än på att öka produktionsoch sysselsättningsförmågan. Sverige behöver i dag mera offensiva satsningar. Här kan naturligtvis också tänkas förefinnas ett visst samband mellan de otillräckliga investeringarna i ny kapacitet och den bristande satsningen på innovations-, utvecklingsoch forskningsverksamhet. I OECD:s senaste rapport om den svenska ekonomin, den som nyligen har diskuterats i pressen, understryker organisationen, att den svenska exportindustrin troligen har att spela nyckelrollen vid anpassningen av det produktiva systemet till det postindustriella samhällets krav och att underlåtenhet från vår sida att ta hänsyn till industrins ekonomiska och konkurrensmässiga situation skulle kunna störa eller fördröja denna utveckling. OECD påvisar samtidigt dels att de svenska satsningarna på forskning och utveckling ligger under motsvarande insatser i ett flertal av våra konkurrentländer, dels också att tilltron till framtiden — det vi brukar tala om Gunnar Sträng och jag — betyder så oerhört mycket för industriella investeringar i just forskning och utveckling. I OECD-rapporten görs också det intressanta konstaterandet, att de officiella svenska beräkningarna om industriproduktionens och investeringarnas utveckling under 1972 förutsätter att Sverige under det här året skulle ha att räkna med ett oförändrat dåligt eller t.o.m. sämre kapacitetsutnyttjande. Om det är riktigt, hur kan man — som finansministern — då vara optimist i fråga om investeringsutvecklingen? Herr talman! Att det verkligen är befogat att i detta sammanhang tala om behovet av förtroende borde alltså inte ens finansministern kunna bestrida. Människor och företag som plöjer ner pengar i nya fabriker och nya maskiner gör inte det om de inte räknar med att satsningarna skall bli räntabla, om de inte anser att de kan med tillförsikt se fram emot morgondagen och om de inte har förtroende för dem som bär det yttersta ansvaret för folkhushållets affärer och för Sveriges ekonomi över huvud taget. Alltför många saknar det nödvändiga förtroendet för regeringen. Många menar att herrarna i kanslihuset varken har vilja eller förmåga att bemästra våra ekonomiska problem. Och åtskilliga är djupt oroade över de politiska tendenser som man tycker sig skönja i utvecklingen. Syftar, frågar man sig, socialdemokraterna ytterst till att nu förverkliga en rent socialistisk näringspolitik? Regeringens ökande hänsynstagande till och beroende av kommunisterna förstärker sådana frågor och farhågor, liksom också den alltmer utpräglade selektiva, handplockade näringspolitik som regeringen har bedrivit under senare år. Regeringen tycks vara inriktad på att låta blandekonomin övergå i en myglingsekonomi, för att ta ett begrepp präglat av ett par av våra samhällsekonomer. Myglingsekonomins möjligheter kan naturligtvis utnyttjas av åtskilliga, framför allt representanter för den större företagsamheten, men lämnar ändå majoriteten av våra företag och framför allt de mindre och medelstora utanför, och ytterst leder det till en förstärkt och i längden oroande maktkoncentration i kanslihuset. Att osäkerheten inför framtiden också har förstärkts av regeringens EEC-politik behöver jag här inte upprepa. Mot denna bakgrund båtar det föga att statsoch finansministrarna, framför allt då finansminister Gunnar Sträng, i högtidliga sammanhang gör vackra deklarationer om behovet av en konkurrenskraftig industri, för det är inte med ord utan genom praktiskt handlande som man grundlägger ett förtroende. Herr talman! Den bristande gålust och den bristande optimism, som är ett utmärkande drag bland många av dem — inte hos alla naturligtvis — som ytterst svarar för trygghet och sysselsättning, har sin motsvarighet hos enskilda konsumenter och enskilda arbetstagare. Det är egentligen besynnerligt att det skall behöva förhålla sig på det sättet, för ingen lär väl kunna bestrida att det svenska folket har en genomsnittlig levnadsstandard, som är högre än den vi möter på andra håll ute i Europa. Materiellt sett borde det alltså inte finnas utrymme för den oro och för den gnagande osäkerhet som jag påstår råder i vårt land just nu. Det är — jag har sagt det förut och jag upprepar det på nytt — de högt spända förväntningarnas politik som slagit tillbaka i sin motsats. Vi har under början av 1960-talet invaggats i föreställningen om ständigt stigande levnadsstandard, bättre garantier för trygghet och sysselsättning, växande möjligheter att förverkliga oss själva och våra starkt varierande önskemål. Det var fritidsproblemen som man koncentrerade sig på i debatterna mera än sysselsättningsproblemen i början av 1960-talet. Och nu har vardagens realitet blivit en annan. Förbättringar och löneökningar har i stor utsträckning blivit fiktiva, blivit ett sken, och det är framför allt barnfamiljerna som har drabbats. Det är där levnadskostnadsökningarna har blivit mest påträngande, de ”nyfattiga” har blivit en realitet. Det växande behovet av bidrag för familjer och människor som tidigare kunnat klara sig själva och sin familjs försörjning på den egna lönen är ett nytt och förstärkt inslag i Välståndssverige. Det lönar sig inte att arbeta, är en uppfattning som blivit allt vanligare bland ett stort antal svenska arbetstagare och skattebetalare. Allt fler tycker med andra ord att alltför mycket har gått snett. Och även den utvecklingen, herr talman, påstår jag vara en följd av den ekonomiska politik som den socialdemokratiska regeringen bedrivit, en politik som alltså fått sin drastiska tillspetsning under den här vårriksdagens allra sista månad. Jag vet självfallet — det är inte första gången som jag står här och bokstavligt talat ser ner på finansministern — vad finansminister Gunnar Sträng kommer att svara. Han kommer att göra gällande att jag som vanligt svartmålar, att jag sysslar med domedagsprofetior — ett favorituttryck hos finansministern — att vår samhällsekonomi i grunden är god och att vår levnadsstandard är hög, att de enskilda människorna i vårt land har långt mycket mera att leva på än vad människor har i andra länder. Och visst är i grunden — jag upprepar det — förutsättningen för en sund ekonomisk utveckling god, i själva verket bättre än i många andra länder, inte minst de många länder som genomlidit tvenne världskrig. Och visst har vi teoretiskt och även praktiskt ett högt välstånd — jag har redan erkänt det. Men jag vågar ändå påstå, att min skildring av hur människorna upplever dagens tillvaro är riktig.

Lönerörelserna kommer därmed att uppfattas som ett spel, ett spel för spelets egen skull, därför att de konkreta resultaten i regel inte blir ökad köpkraft och högre standard. Vad de här människorna främst upplever är de stigande priserna och skattetabellernas eller restskatternas kalla siffror. Allt flera tycker inte att det är rimligt att skatteoch inflationscirkeln skall få rotera på det här sättet. Flertalet har faktiskt den sunda inställningen att de inte vill vara beroende av bidrag för att klara sin försörjning och sina hyror. Och de tycker ännu mindre om det, när de kan konstatera att de ökande bidragen har en frånsida — stigande skatter som de själva måste betala. Det är inte alls egendomligt att detta utlöser misstroende. Det är inte alls besynnerligt att misstroendet riktar sig mot regeringen, eftersom det ju är regeringen som bär ansvaret för den ekonomiska politiken. Och det är just regeringen som konsekvent brukar hävda att det inte finns någon anledning till misstroende. Vi kommer att få höra det om en stund av finansministern, det är jag alldeles övertygad om. Sedan kommer finansminister Gunnar Sträng naturligtvis också att göra gällande att vi alla är medskyldiga, att vi alla varit med och bidragit till den utveckling vars resultat vi nu avläser. Låt mig därför, herr talman, påminna om de fyra stolpar i den moderata kritiken mot regeringspolitiken under de senaste åren som vi ställt upp i nästan varenda debatt. 1. Den offentliga sektorn skall i princip anpassas till den växande takten i ekonomin. Det är ett krav som vi fört fram år efter år och som riksdagsmajoriteten alltid avvisat men som finansministern i årets finansplan riktar till kommunerna — inte till sig själv, uppenbarligen. 2. Regeringen bör i samband med aktuella lönerörelser spela en mer aktiv roll genom överläggningar med bl.a. arbetsmarknadens parter i syfte att redovisa sambandet mellan löner, skatter och priser och att åstadkomma en mer realistisk lönerörelse, anpassad efter samhällsekonomins möjligheter, än vad vi haft under de senaste åren. Medvetandet om att stigande löner leder till höjda skatter och höjda priser och att två tredjedelar av den ökande kostnadsbelastning som företagen orsakas genom lönehöjningarna förs över till det allmänna genom skatter borde utgöra argument nog för sådana stabiliseringspolitiska överläggningar, men de har konsekvent avvisats av finansministern. 3. En utredning, representerande alla de demokratiska partierna, bör tillsättas för att åstadkomma besparingar och en bättre hushållning inom den offentliga sektorn, för att bedöma vilka samhälleliga åtaganden som skulle kunna begränsas och ge utrymme för nya nödvändiga reformer och för skattesänkningar. De utredningarna har också avvisats. 4. En genomgripande skattereform, en reform av hela skattesystemet, som alltså går betydligt djupare än de hastverk som de senaste åren tillyxats i kanslihuset. De som lyssnade till Arne Nilstein i söndags på Industritjänstemannaförbundets kongress vet vad jag menar. Den skatteutredning vi begärt skulle med andra ord arbeta fram ett skattesystem, som förhindrar automatiska skattehöjningar beroende på penningvärdets ”förfall”, ett system som stimulerar och inte motverkar nyföretagande, initiativ och arbetslust, som bättre än det nuvarande tar hänsyn till hushållens varierande skatteförmåga och som också möjliggör större konjunkturpolitisk rörelsefrihet, för den är finanspolitiskt sett utomordentligt begränsad i dag. De här fyra kraven har som bekant tillbakavisats av riksdagsmajoriteten hela tiden fram till i höstas. Hade de bifallits, skulle utvecklingen ha blivit en annan. Det var alltså först i höstas som ett av de här kraven tillgodosågs, nämligen vårt krav på en förutsättningslös skatteutredning. Bakom det kravet ställde sig alla oppositionspartier i riksdagen. Det blev en besk medicin som regeringen tvingades svälja. Illa dolde finansminister Gunnar Sträng och regeringens övriga representanter sin motvilja då riksdagsmajoriteten voterade igenom detta beslut mot den socialdemokratiska minoriteten. Alla minns vi anletsuttrycken. Om regeringen efter det att detta beslut fattats av riksdagen hade haft respekt för Sveriges riksdag, borde utredningen ha tillsatts redan i början av året. Den hade då haft möjlighet att omedelbart angripa de mest allvarliga bristerna i den nuvarande beskattningen, de automatiska skattehöjningarna, marginalskatterna, pensionärernas skatteproblem, de faktiskt sambeskattades orättvisor, barnfamiljernas bekymmer. Men regeringen tillsatte inte utredningen. Vi vet nu varför. Regeringen ville inte. Den ville inte därför att den först ville lägga fram ett eget skatteförslag. För den socialdemokratiska regeringen framstod det uppenbarligen som otänkbart att effektuera en beställning från oppositionssidan som skulle innebära att beskattningsinitiativet berövades finansministern. Socialdemokraterna hade ju under en stor del av förra året tillbakavisat vår kritik mot 1970 års s.k. skattereform, den ”reform” som vi moderater som enda parti gick bestämt emot. Under flera interpellationsdebatter som jag själv aktualiserat betygade finansministern Gunnar Sträng hur förträffligt skattesystemet blivit genom 1970 års ”reform”. Men missnöjet blev alltmer påtagligt. Regeringens situation blev så småningom ohållbar. Den kunde inte längre värja sig mot den opinion som växte fram ute på arbetsplatserna. Den begrep att någonting måste göras. Men regeringen, den socialdemokratiska minoritetsregeringen, skulle framstå som initiativtagare — inte oppositionen och inte riksdagen. Det är detta som utgör det verkliga skälet till den socialdemokratiska åtgärden att först förhala skatteutredningen ett halvt år, att sedan genom en egen skatteomläggning föregripa utredningens arbete, att genom sina direktiv binda utredningen och åsidosätta riksdagens uttryckliga krav på att utredningen skulle vara förutsättningslös. Och regeringens skatteförslag var inget skattesänkningsförslag. När sänkte för resten Gunnar Sträng skatten sist? Förslaget innebar tvärtom en höjning av skattebelastningen med nära en halv miljard kronor. Det skulle genom sin konstruktion medföra höjda levnadskostnader, ökad belastning på kommuner och näringsliv. I en konjunkturfas då risken för prisstegringar redan förut framstod som uppenbar skulle dessa konsekvenser inträda. Att vi moderater avvisade hela förslaget, var alltså ett konsekvent uttryck för vår grundsyn på regeringens skatteoch inflationspolitik. Vi sade nej 1970, därför att den skattereform som regeringen då kastade fram till sin konstruktion var sådan att den inom ett eller annat år måste leda till högre skatter för majoriteten av svenska folket. Och det förhåller sig precis likadant med regeringens aprilpaket. Därför sade vi nej till det paketet också. Trots detta kom tydligen vår och oppositionens kritik som en chock för regeringen. Den var uppenbarligen så fångad i sin egen föreställningsvärld, att den inte kunde tänka sig att oppositionspartierna skulle kunna eller våga gå emot ett socialdemokratiskt skatteutspel som bl.a. innefattade en sänkning av de marginalskatter regeringen tidigare så ihärdigt hade försvarat. Ställd inför risken av ett voteringsnederlag i riksdagen, av den prestigeförlust detta skulle innebära och inför spekulationerna om ett eventuellt regeringsskifte gjorde regeringen Palme sin för svenskt parlamentariskt liv häpnadsväckande och ansvarslösa kovändning. Innan riksdagens skatteutskott ens börjat behandla skatteförslaget ingrep regeringen i den parlamentariska behandlingen och beordrade genom ett pressuttalande sina ledamöter i utskottet att begagna utskottets initiativrätt till att utbyta den föreslagna höjningen av mervärdeskatten mot en ökning av skatten på arbetskraft. Och varför? Jo, inte därför att en skatt på arbetskraft skulle vara bättre än mervärdeskatten. Tvärtom. Regeringen deklarerade själv att löneskatten utgör det sämsta av de två alternativen. Utan därför att kommunisterna står till förfogande, beredda att vända ett eljest väntat voteringsnederlag i riksdagen till seger. Till vilket pris, herr finansminister? Regeringens helomvändning utgör ett försök till politisk utpressning. Den demokratiska oppositionen skulle nu hjälpa regeringen att komma ifrån tvånget att genomföra ett dåligt förslag. Om oppositionen ville ha godheten att byta åsikt, kunde regeringen tänka sig att stå fast vid sitt första förslag, dvs. det minst dåliga av de två förslagen. Det är bussigt. Men när oppositionen inte föll undan, stod kommunisterna till förfogande för att rädda regeringen. Som så många gånger tidigare framstår alltså herr Hermansson och hans kommunistiska riksdagskolleger som den klippa på vilken minoritetsregeringen bygger sin fortsatta existens. Men det fanns och finns alltjämt ett annat alternativ, nämligen att spela parlamentariskt rent. Att stå för sitt eget förslag och ta konsekvenserna av att vara i minoritet. Att ta dessa konsekvenser med hedern i behåll. Kommer finansministern att göra det? Kommer finansminister Gunnar Sträng att yrka bifall till den proposition som han själv har utarbetat? Till vad han ansåg politiskt och ekonomiskt riktigt — i varje fall i april månad. Eller kommer han — och regeringen i sin helhet — att fortsätta att ”niga och kuta runt”, som en tidskrift häromdagen betecknade regeringsdansen? Nu kostar regeringen/socialdemokraterna — det är svårt att veta vem som står bakom, hopblandningen är påtaglig — på sig stora annonser i tidningarna för att försöka förklara sitt beteende. Varför genomför regeringen skatteomläggningen? Ja, det finns väl några här i riksdagen som trodde att det var riksdagen som fattade beslut om skatterna, fast det tycks inte regeringens annonsskrivare vara medvetna om. Men jag skall inte polemisera mot de här annonserna; jag skall bara rikta en fråga till finansministern: Hur kan man påstå att en indexreglering av skatten skulle gynna de högre inkomsttagarna? Vad indexreglering syftar till är ju att förebygga automatiska skattehöjningar. Att bibehålla skatterna vid den höjd de hade tidigare. Att garantera att de skatterelationer som riksdagen själv har beslutat skall bli bestående trots penningvärdets förfall. Att kräva att riksdagen skall återfå sin ”urgamla rätt att sig beskatta”. Att denna rätt inte skall övertagas av den penningvärdeförsämring som regeringen ytterst själv är ansvarig för. Det är ju fakta. Och ändå går regeringen ut och vill ge svenska folket det intrycket att skattesänkningar och avvärjda skatte höjningar är samma sak. Herr talman! Det är ett högt pris som landet får betala för socialdemokraternas politiska prestige. Det är helt enkelt upprörande att en minoritetsregering på detta sätt spelar med vårt lands ekonomi, med våra möjligheter till utveckling och sysselsättning bara därför att partiet inte vill och inte vågar ta ett eventuellt voteringsnederlag i riksdagen. Statsminister Olof Palme har uttalat sig om regeringens bevekelsegrunder i en intervju i Svenska Dagbladet, och han har gjort motsvarande uttalanden även i TV i förra veckan. Det är ”oppositionens skuld” att regeringen gjorde en helomvändning — en kovändning — den 8 maj. Det var, menar herr Palme, ”självklart” att de borgerliga skulle stödja det ursprungliga förslaget. Han var ”utomordentligt besviken” över att de borgerliga partierna ”satte taktiken i högsätet”. Svensk politisk debatt ”förgiftas nu av taktiska manövrar”. Herr Palme gick så långt att han drog paralleller mellan oppositionens nej till skatteförslaget och kampen om östfördraget i Tyskland. I båda fallen, menade herr Palme, gällde det inte saken utan kampen om regeringsmakten. Och så tyckte herr Palme synd om oppositionen. Den skadade bara sig själv genom sin osnygga taktik. Ja, herr talman! Jag har faktiskt inte särskilt ingående kunskaper om krokodilernas beteendemönster. Men jag föreställer mig att om man någon gång skulle kunna tala om krokodiltårar, då måste det vara i samband med statsministerns helt otroliga försök att bortförklara regeringens handlande. Om regeringen Palme verkligen hade varit intresserad av att åstadkomma en lösning i samförstånd, varför tog regeringen då inte kontakt med oppositionen? Varför efterkom då inte regeringen riksdagens beslut om en förutsättningslös skatteutredning? Varför tillsattes inte utredningen i början av året? Varför fick inte utredningen i uppdrag att med förtur utarbeta de förslag till omläggning av skatterna som regeringen nu anser vara så brådskande? Om man ville åstadkomma samförstånd, varför föreslog man då den här skattehöjningen? Ingen i regeringen kan ju sväva i villfarelse om att i varje fall de moderata i riksdagen bestämt avvisat varje tanke på att reformera beskattningen på sådant sätt, att slutresultatet blir en skattehöjning och inte en skattesänkning. Nej, herr talman, jag upprepar: Regeringens förklaringar är bortförklaringar. Och skall man gråta krokodiltårar, då bör man inte göra det så att alla ser vad det är fråga om — om man inte underskattar medborgarnas förstånd och fattningsförmåga. Jag tycker att regeringens beteende utgör en förolämpning mot hela svenska folket. Det finns, herr talman, i de gångna årens händelseutveckling få företeelser som i så hög grad som regeringens vårmanipulationer på skatteområdet har bekräftat riktigheten av de påståenden som vi moderater har gjort. Regeringen Palme har förlorat greppet över utvecklingen. Regeringen befinner sig, som en dagstidning uttryckte saken för några dagar sedan, ”verkligen vid vägs ände”. Ju förr herr Palme drar konsekvenserna av det, desto bättre är det för den svenska ekonomin och för det svenska folket. Och på sikt troligen också för socialdemokraterna själva.

Herr talman! Det känns ju väldigt tryggt att så stor del av den moderata gruppen står bakom sin gruppordförande. En sak är klar i hela skattediskussionen: Den skattereform som majoriteten av folket helst skulle se genomförd är ett borttagande av mervärdeskatten på maten och därigenom en sänkning av livsmedelspriserna. Den intervjuundersökning som i fredags redovisades i TV 2:s Rapport visade att inte mindre än 67,6 procent, eller två av tre tillfrågade, föredrog denna åtgärd. Endast 21,9 procent, eller en av fem tillfrågade, ville helst ha en sänkning av den direkta skatten. Varför är det så? Helt enkelt därför att de höjda hyrorna och priserna, särskilt på livsmedel, är den post i budgeten som verkligen känns hård för löntagarna. De starkt stegrade matpriserna drabbar därtill allra hårdast barnfamiljerna och låglönegrupperna. Ett slopande av momsen på matvaror skulle innebära ett verkligt stöd till dessa grupper och en nödvändig förbättring av deras levnadsstandard. Det är inte länge sedan regeringen och de borgerliga partierna i samverkan höjde mervärdeskatten. Höjningen var så kraftig som 5 procent, i verkligheten t.o.m. 6,5 procent, på grund av mervärdeskattens konstruktion. Denna momshöjning svarar för en mycket stor del av de senaste årens prisstegring. Regeringen och de borgerliga partierna har alltså ett mycket stort, gemensamt ansvar för stegringen av priserna. Skatteutskottet medger i sitt betänkande nr 32 att de skattelättnader som åsyftades med 1970 års skattereform ”delvis eliminerats”. Det är en mycket försiktig formulering. Delen är här avgjort större än återstoden. Eller med andra ord: Majoriteten av skattebetalarna har fått försämringar under de senaste åren. Skatteutskottet säger nu att det är ”angeläget att snarast möjligt åstadkomma lättnader i beskattningen främst för låginkomstgrupperna, som drabbats relativt sett hårdast av prisoch kommunalskattehöjningarna”. I detta kan man naturligtvis instämma. Då bör det emellertid påpekas att regeringens ursprungliga förslag inte alls gav skattesänkningar främst för låglönegrupperna. Om man granskar enbart effekten av den sänkta statsskatten, så finner man att regeringen ville sänka skatten för en person med en årsinkomst av 15 000 kronor med endast 299 kronor, men för en person med en årsinkomst av 70 000 kronor med 900 kronor om året. Skattesänkningen gick ända upp till inkomster på 100 000 kronor. Det maximala beloppet för sänkningen av statsskatten, alltså 900 kronor, skulle gälla inkomsttagare med mellan 35 000 och 70 000 kronor i årsinkomst. Om man tar hänsyn också till effekterna av den föreslagna höjningen av mervärdeskatten och av andra indirekta skatter — och det måste man givetvis göra för att få en fullständig bild — slog regeringens skatteförslag ännu sämre för låginkomstgrupperna. Det är alltså fel att påstå att förslaget speciellt skulle ge lättnader för de grupper som har det allra sämst ställt. Det finns ytterligare några rader om låginkomstgrupperna i skatteutskottets betänkande. Man skriver så här: ”Inom alla de politiska partierna råder enighet om nödvändigheten av att lindra skattebördan för låginkomstgrupperna.” Herr talman! Detta påstående är i hög grad tvivelaktigt. Socialdemokraterna framträdde först med ett skatteförslag, som jag redan karakteriserat och som inte gav lättnader främst för låginkomstgrupperna. Och de borgerliga partierna vill ju i dag inte göra någonting över huvud taget när det gäller att lindra beskattningen för löntagarna. De säger direkt nej till en skattesänkning. Jag måste ställa en fråga till skatteutskottets ordförande herr Brandt: Anser ni inte att det mot bakgrunden av de borgerliga partiernas ställningstagande är nödvändigt att ändra den citerade meningen i utskottets betänkande? Den är ju falsk. Skatteinstrumentet kan användas på olika sätt. Skatter och avgifter började först tas ut av statsapparaterna för att skaffa pengar till staternas utgifter. Det syftet spelar alltjämt en dominerande roll. Men skattepolitiken kan också användas dels i fördelningspolitiskt syfte, dels som ett medel i den allmänna ekonomiska politiken. Statsskatten gjordes progressiv, dvs. togs ut med högre procenttal med stigande inkomster. Socialdemokratin vände sig tidigare mycket bestämt mot alla former för indirekt beskattning. med den motiveringen att denna hårdast drabbar personer med låga inkomster. Detta är alltså exempel på hur fördelningspolitiska hänsyn spelar in när skatterna skall bestämmas. Möjligheten att via skattepolitiken påverka den ekonomiska utvecklingen kan inte helt skiljas ut från inverkan på fördelningen av inkomster och förmögenheter i samhället. Höjda bolagsskatter kan i ett visst ekonomiskt läge motiveras med att man vill påverka både inkomstfördelningen och den ekonomiska utvecklingen. Detsamma gäller andra skatteformer. Under de senaste årtiondena har skattesystemet förändrats på ett sådant sätt att dess fördelningspolitiska verkningar blivit ogynnsammare för lönarbetarna. Detta gäller alltså inte enbart de bägge senaste åren, som skatteutskottet medgett, utan en längre period. Aktiebolagen och de stora förmögenhetsägarna har på olika sätt fått lättnader i beskattningen. Lönarbetarna har pålagts tyngre skattebördor. Detta är den allmänna tendensen som inte ändrats av vissa försök till reformer. En viktig roll när det gäller dessa tyngre skattebördor på lönarbetarna och över huvud taget på personer med låga och medelstora inkomster spelar övergången till en allt hårdare indirekt beskattning. Det började med omsättningsskatten och fortsatte med mervärdeskatten, som regeringen nu i sitt första förslag ville höja till 20 procent. De borgerliga partierna har samma inställning. De är också anhängare av en ännu mera skärpt indirekt beskattning. De medel som erhålls genom framför allt en höjning av mervärdeskatten vill de använda för att sänka den direkta statsskatten. Detta skatteprogram har de framfört så många gånger att regeringen hade alla skäl att räkna med att de borgerliga partierna skulle motta skattepaketet i april månad med öppna armar. Vänsterpartiet kommunisterna har motsatt sig denna övergång till en alltmera skärpt indirekt beskattning. Vi har ställt kravet att mervärdeskatten i stället, som en första åtgärd, helt skulle slopas på livsmedel. Detta krav har vunnit en stark anslutning bland allmänheten. Vi anser inte att det är någon överdrift när vi säger att en majoritet i folket stöder kravet att moms skall bort på maten. De siffror från en opinionsundersökning, som jag anförde i början av mitt tal, tyder också härpå. Detta är även huvudkravet i de skattemotioner som vpk-gruppen fört fram i riksdagen såväl under den allmänna motionstiden i januari som i anslutning till regeringens skatteförslag. Avskaffande av moms på maten skulle i ett slag sänka priserna på matvaror med 15 procent, vilket i betydande grad skulle förbilliga hushållskostnaderna för lönarbetarfamiljerna. Vi föreslår samtidigt en skärpning av skatterna på kapital och profiter dels för att finansiera nödvändiga statsutgifter, dels för att klart visa hur skattepolitiken är ett led i kampen mellan arbete och kapital. Våra krav är: skärpt skatt på stora förmögenheter, höjd skatt på arv och gåvor, höjd bolagsskatt, ändrade avskrivningsregler för företagen, begränsning av avdragsrätten för skuldräntor och slopande av det nuvarande taket för folkpensionsavgiften. De föreslagna skattehöjningarna jämte en minskning av utgifterna under vissa anslag, såsom militärutgifterna, SÄPO, centrala personregistret, subventioner och gåvor till privatkapitalistiska företag m.m. ger full täckning för inkomstbortfallet genom slopad mervärdeskatt på mat. Denna radikala förändring av skattepolitiken avvisas emellertid av såväl regeringspartiet som de borgerliga partierna. Det är två skäl som brukar anföras. Det första är att en differentiering av mervärdeskatten skulle medföra stora administrativa och kontrolltekniska svårigheter. Ett faktum är emellertid att en rad andra länder genomfört en sådan differentiering — de har olika skattesats för matvaror och för andra varor. Vad de kan göra är inte omöjligt att göra i vårt land. Talet om tekniska svårigheter är alltså ett svepskäl. Det andra argumentet som anförs mot ett slopande av momsen på mat är att det kostar så mycket pengar för statskassan. Ja, visst är 4 miljarder kronor mycket pengar — framför allt för de familjer och ensamstående som nu tvingas betala till denna summa varje gång de köper mjölk, bröd, ost och alla andra livsmedel. Det handlar här om ett val som måste göras om man anser att statskassan skall ha dessa 4 miljarder: Skall de tas ut på livets nödtorft för arbetande människor, skall man beskatta barnens mjölk och arbetarens matsäck — eller skall man i stället hårdare beskatta de stora förmögenhetsägarna, bolagen, de allra största inkomsttagarna? För vårt parti är valet helt klart — vi anser att livsmedel skall vara fria från skatt samt kapital och profiter i stället beskattas hårdare. Man måste med andra ord använda skattepolitiken för att söka åstadkomma en bättre fördelning än vad som annars skulle vara fallet. Vad som kan åstadkommas genom en sådan inkomstomfördelande skattepolitik under kapitalismen är begränsat, men det får inte hindra att man försöker göra vad som är möjligt. De förslag som vänsterpartiet kommunisterna lägger i skattepolitiken har alla därför en inkomstomfördelande verkan. Vi vill lätta skattebördorna på lönarbetare och barnfa miljer. De stora förmögenhetsägarna, bolagen och spekulanterna bör däremot beskattas hårdare. Det förslag som regeringen först lade i skattefrågan sades vara både finanspolitiskt och fördelningsmässigt neutralt. Det tog in lika mycket pengar till statskassan som denna förlorade på sänkningen av statsskatten. Det sades i huvudsak inte ändra fördelningen av skattebördan. Detta senare ansåg vi vara ett stort fel. Fördelningen av skatterna bör ändras till lönarbetarnas förmån. Detta kunde man enkelt göra även på grundval av regeringsförslaget genom att avstå från att höja mervärdeskatten men genomföra en sänkning av den direkta statsskatten. Denna sänkning måste då finansieras på annat sätt. Om vårt yrkande att mervärdeskatten skall slopas på livsmedel avslås av riksdagen, begär vi i andra hand att den direkta statsskatten skall sänkas. Men denna sänkning bör begränsas till vanliga lönarbetarinkomster. Sänkningen bör avtrappas vid inkomster mellan 45 000 och 50 000 kronor samt helt upphöra vid 70 000 kronor. Det kan skapa problem när det gäller skatteskalan, men dessa måste vara möjliga att lösa. Vi säger ett bestämt nej till den av regeringen föreslagna höjningen av mervärdeskatten. Detta förslag var en utmaning mot hela den folkliga opinion, som kräver att mervärdeskatten i stället skall sänkas, i första hand på livsmedel. Att regeringen över huvud taget kunde lägga fram detta förslag visar på dålig kontakt med det egna partiets medlemmar och med opinionen ute på arbetsplatserna. Förslaget var så högerinriktat att de borgerliga partierna — efter att först ha överraskats och genom flera av sina tidningar sagt ja till det förslag som de själva hade krävt — sedan hastigt sadlade om, när de märkte stämningarna bland allmänheten. En sänkning av den direkta statsskatten för de vanliga löntagargrupperna bör enligt vår mening i stället fianansieras med följande åtgärder. Höjning av skatten på stora förmögenheter. Begränsning i avdragsrätten för skuldräntor. Höjning av den allmänna arbetsgivaravgiften. Vi har i vår motion 1697 föreslagit sådana åtgärder som helt täcker kostnaderna för en sänkning av statsskatten för löntagarna. När regeringen fann att den inte kunde räkna med majoritet i riksdagen för en höjning av mervärdeskatten, och när den kände opinionen också i sitt eget parti mot en sådan höjning, tog den i stället upp förslaget om höjning av arbetsgivaravgiften. Det var klokt av den, men ännu klokare hade varit om den tagit hela det kommunistiska förslaget. En höjning av arbetsgivaravgiften med 1 procent plus de övriga åtgärder vi föreslagit hade varit en avsevärt bättre lösning från många synpunkter än den som regeringen nu stannat för. Jag vill också tillägga, att enligt vår mening är den allmänna arbetsgivaravgiftens konstruktion inte den bästa, men den frågan får vänta till annat sammanhang. Från borgerligt håll har man satt in en våldsam agitation mot förslaget om höjning av arbetsgivaravgiften. Man har dels framfört ekonomiska argument, dels också moraliskt-politiska. Från ekonomisk synpunkt har en höjning av arbetsgivaravgiften påståtts leda till arbetslöshet. Det är ett helt obevisat påstående, lika ogrundat som den borgerliga teorin under 1930-talets ekonomiska kris om att lönehöjningar orsakade arbetslöshet. Denna teori skars sönder på ett förtjänstfullt sätt av docenten, sedermera generaldirektören Alf Johansson i dennes doktorsavhandling. Om lönarbetarna kan öka sina löner eller statskassan genom höjd arbetsgivaravgift kan något inskränka på bolagens vinster, så betyder det ju inte att den totala efterfrågan i samhället behöver minskas. Om företagen på grund av en pessimistisk syn på konjunkturläget eller av rent politiska sabotageskäl inte är villiga att göra investeringar, så kan ju både en löneförhöjning och en överflyttning till statskassan genom höjd arbetsgivaravgift tvärtom innebära en ökad efterfrågan, varigenom sysselsättningen kan förbättras. Det finns alltså inget fog för påståendet att en höjning av arbetsgivaravgiften skulle leda till en minskad total sysselsättning. Det moraliskt-politiska argumentet är ännu mera egendomligt. Det har sagts från borgerligt håll att spelet i skattefrågan skulle vara ett hot mot demokratin. Det är svårt att förstå vad man menar. Man anklagar regeringen både för att den självständigt lagt fram ett förslag och för att den söker vinna majoritet här i riksdagen för en linje. Men är inte majoritetsstyre ett inslag i demokratin — och ett nödvändigt inslag — också enligt de borgerliga partiernas åsikt? Hur skall en regering få igenom ett förslag, om den icke utformar detta så att en majoritet i riksdagen kan väntas godkänna det? Man menar väl inte på borgerligt håll att regeringen med nödvändighet skall försätta sig i minoritetsställning? Nej, de borgerligas irritation bottnar bara i en sak; det är fel majoritet som troligen kommer att bildas här i riksdagen under skatteomröstningen. Regeringen går inte ihop med de borgerliga partierna, utan har i stället valt att ta upp ett förslag från vänsterpartiet kommunisterna för att vinna en majoritet. Och de senaste dagarna har vi ideligen hört här i riksdagen hur fördärvligt det är att regeringen när det gällt reklamskatten, när det gällt militärutgifterna och i dag när det gäller skattepolitiken i sista hand måste bilda majoritet tillsammans med kommunisterna gentemot de borgerliga partierna. Men handen på hjärtat, herrar borgerliga partiledare, hur stora invändningar har ni själva mot att söka vinna en majoritet tillsammans med oss kommunister när detta kan lyckas i vissa frågor? Hur var det vid omröstningen om PUKAS i förra veckan — stödde inte moderaterna i omröstningen en kommunistisk reservation? Och det skulle även centern och folkpartiet ha gjort, om de haft det moraliska modet att stå kvar vid sina egna motionsyrkanden. Hur var det när riksdagen beslutade om den skatteutredning som de borgerliga partierna nu är så stolta över? Vilket parti gav majoritet här i riksdagen för detta krav? Var det inte den klippa som herr Bohman nyss talade om? Och hur blir det i dag? Kommer folkpartiet, centerpartiet och moderaterna att avstå från att rösta mot förslaget om höjd skatt på bensin och brännoljor därför att även vänsterpartiet kommunisterna är motståndare till denna skattehöjning? Och om regeringen inte tagit tillbaka förslaget om höjning av mervärdeskatten utan stått kvar vid detta, skulle de borgerliga partierna då ett ögonblick ha tvekat att här i dag söka få en majoritet tillsammans med kommunisterna för avslag på denna höjning? Det skulle de, som alla vet, inte ha gjort, inte ens, eller rättare sagt framför allt inte om omröstningen medfört regeringens Det är alltså enligt borgerlig uppfattning moraliskt försvarbart att rösta tillsammans med kommunisterna för att störta en regering. Men det är, alltjämt enligt borgerlig uppfattning, en fara för demokratin om regeringen framlägger sådana förslag att den lyckas vinna en majoritet av socialdemokraterna och kommunisterna för förslagen. Nog är, herr talman, det borgerliga hyckleriet ändå väl starkt! Denna debatt gäller också de frågor som behandlas i finansutskottets betänkande nr 25. I en interpellationsdebatt med statsministern senare i dag får jag tillfälle att mera utförligt ta upp den viktigaste av de frågor som i dag står i den ekonomiska politiken, nämligen frågan om åtgärder för att bekämpa arbetslösheten och säkra sysselsättningen. Vi kräver en sysselsättningspolitik vilken såsom målsättning har arbetslöshetens avskaffande. Resurser ur statskassan och AP-fonderna bör sättas in för arbeten på en rad samhällsnyttiga områden och för att skapa statliga basindustrier i avfolkningsområdena. Kapitalisterna måste frånhändas sin makt över lokalisering och inriktning av investeringarna. Dessa skall styras av samhällsekonomiska hänsynstaganden. Finansoch budgetpolitik skall inte anpassas till kapitalismens intressen utan utnyttjas för att främja det arbetande folkets materiella läge och maktpositioner. Effektivt prisstopp måste införas och existerande lagar användas med full effektivitet mot överpriser och smygprishöjningar genom kvalitetsförsämringar. Lagarna inom detta område måste skärpas. Levnadskostnaderna måste minskas. Ett första steg är just slopandet av mervärdeskatten på livsmedel. I stället för ökning av indirekta skatter måste beskattningen av kapitalister och stora förmögenhetsägare skärpas. Detta är en nödvändig del av en politik för en jämnare inkomstfördelning. Men detta kan endast åstadkommas genom kamp av lönarbetarna. Här knyts skattepolitik och allmän ekonomisk politik samman. För att nå målsättningarna om en balanserad ekonomisk utveckling, tryggad full sysselsättning och slut på inflationen krävs att storfinansens makt och det kapitalistiska systemet avskaffas och att arbetarklassen och folket erövrar bestämmanderätten i samhället. Det krävs en omvandling till socialism. Denna omvandling fordrar hela kraften hos arbetarklassen och folkets flertal.
Herr talman! Jag skall överraska med att börja svarsdebatten med att kommentera herr Hermanssons inlägg helt enkelt därför att jag i detta fann åtskilligt av mina egna argument gentemot borgerligheten och därigenom kan göra den kommentaren förhållandevis kortare. För en gångs skull vill jag gärna instämma med herr Hermansson när han avslöjar det borgerliga skrymteriet i talet om stöd till kommunisterna eller stöd på kommunisterna. Han har utvecklat och analyserat det problemet så utförligt och med så slagkraftiga exempel att jag inte behöver utveckla det vidare. Men när herr Hermansson därefter redovisar sitt alternativ, i vilket bl.a. ingår ett borttagande av momsen på maten, är jag väl ändå tvingad att kommentera det i största korthet. Herr Hermansson medgav själv att det innebär ett skattebortfall på 4 miljarder kronor, och vad skulle det få för effekt? Herr Hermansson kunde hänvisa till att vi kan ta ett par miljarder på försvarskostnaderna. Men herr Hermansson vet lika väl som jag att vi inte kan gå längre ned i försvarskostnaderna än enligt det beslut som riksdagen fattade under gårdagen. Därför blir ett sådant här förslag i långa stycken ingenting annat än en Don Quijotes fäktning mot väderkvarnarna. Kan man då ta igen det genom några andra besparingar? Jag återkommer till detta längre fram i mitt inlägg, herr talman. Jag menar att det kan man inte. Kan man tänka sig att kompensera sig genom skattehöjningar på andra områden? Herr Hermansson har anfört förmögenhetsskatten och arvsbeskattningen. Även med en brutal höjning av dessa skatter — som skulle ha sina, som jag ser det, ganska bekymmersamma konsekvenser — skulle man endast få en partiell kompensation för bortfallet av de 4 miljarderna. Kan man då tänka sig att i stället ta igen det genom att höja den indirekta beskattningen på andra varor? Man kommer då in på frågan om en speciell lyxbeskattning på vissa slag av varor. Det har man prövat tidigare, men kommit underfund med att det slår mycket dåligt. Denna kammare har därför gradvis avvecklat stora delar av den återstående formen av lyxbeskattning. Vi har sänkt lyxbeskattningen på konfektyrer och chokladvaror efter intensiva uppvaktningar från de anställda inom livsmedelsbranschen, vilka sysslade med dessa frågor och såg hur arbetsmöjligheterna försvann på grund av denna specialbeskattning. Vi har tagit bort den speciella beskattningen på guldsmedsvaror efter tio år av intensiva uppvaktningar från branschens företrädare, oavsett om det nu gällt företagare eller anställda. Jag tyckte att det fanns ganska acceptabla skäl för att gå dem till mötes, bl.a. ett etablerat förhållande. som jag kanske har berättat om tidigare här i kammaren.

Den utförs ur landet och blir en exportvara, som inte drabbas av skatt. Varan försäljs sedan i guldsmedsbutikerna på Kanarieöarna till sitt pris exklusive skatt. Tro inte att människor är så till den grad lojala mot denna församling, som naturligtvis i allra högsta grad ogillar den här relaterade företeelsen, att de avstår från att göra den personliga förtjänst som de har möjlighet till. Jag går så långt att jag säger, att jag inte vill gradera människor i olika socialklasser när de får denna chans och utnyttjar den.

Om jag gjorde en gallup ungefär på samma sätt som man nu gör intervjuer och frågade om inte momsen på matvaror är besvärlig, skulle svaret bli detsamma. På liknande sätt är det med de äkta mattorna, som också är en lyxprodukt. Vi fick starka interventioner från de s.k. utvecklingsländerna som sade: Skall ni med en specialskatt på dessa mattor försvåra exporten av en av de väsentliga varor som vi kan exportera runt om i världen? Så tog vi bort lyxskatten på de äkta mattorna. Vi har haft en lyxskatt på pälsar. Den kanske var rimlig när den infördes, då pälsen var ett speciellt plagg för människor i en speciell samhällsklass. Men om jag en kall vinterdag ställde mig i trappan vid stora ingången till riksdagshuset och mönstrade de kvinnliga ledamöterna av denna kammare, skulle jag inte alls bli för överraskad ifall det visade sig att de flesta av dem på ett eller annat hade skaffat sig en päls. De är inte ensamma om att ha päls. Pälsen börjar bli en bruksvara för folk i allmänhet. Det finns pälsar i ungefär samma prisläge som en kvalitetskappa. Min bänkkamrat, konfektionär från Borås, kan säkerligen verifiera mig på den punkten. Det finns naturligtvis dyra och mindre dyra pälsar, men att försöka sätta en gräns mellan de dyra och inte dyra, mellan de lyxbetonade och inte lyxbetonade, har vi gått bet på. Dessutom fick vi interventioner från våra EFTA-bröder, som ansåg att vår hantering av denna lyxskatt inte stod i överensstämmelse med den fria handel över gränserna som vi var bundna för. Så avvecklade vi den lyxskatten. Om man alltså bortser från de gamla traditionella lyxvarorna, var skall man då kunna ta igen de här 4 miljarderna? Man kan inte höja den direkta skatten. Det är vi nog allesammans ense om. Jag tror att också herr Hermansson ger mig rätt i detta. Kan vi ta ut de här 4 miljarderna på de normala förbrukningsvarorna, på tobak, sprit och öl? Jag tror inte vi kan göra det utöver vad vi gör genom de skattehöjningar som jag utgår ifrån att den här riksdagen i stor enighet kommer att besluta någon gång frampå natten. Man kan naturligtvis roa sig med att sätta optiska skattehöjningar på dessa varor som måhända har en viss välgörande inverkan på bruket av dem — knappast på missbruket, men om man anser att bruket är början till missbruk, finns det naturligtvis en anknytning. Men vi tål inte mera där, om vi skall diskutera fiskalt, och det är från de utgångspunkterna, menar jag, som herr Hermansson diskuterar, när han tar upp det här med momsen. Vi tål inte mera där och följaktligen är inte det heller en framkomlig väg. Kan man skifta över beskattningen på livsmedel till skor, kläder eller andra sådana vardagsartiklar? Kan man skifta över den på hyran? Vi har ju bostadsbyggandet momsbelagt. Kan man skifta över den på inköp av de möbler som varje familj anser sig behöva? Kan man skifta över den på kylskåpet och elspisen som varje familj anser sig behöva? Jag tror inte det heller. Det här är ett förslag som är illa grundat, när man tänker igenom det. Man kan säga att systemet har provats i andra länder. Ja, jag har klart för mig att för närvarande pågår en uniformering av momsbeskattningen, och i den mån skatteharmoniseringen inom EEC och inom Europa i övrigt kommer att avancera, blir denna uniformering av skatterna på den indirekta sidan mer och mer påtaglig. Jag lade märke till att i Norge accepterade man en gång under Einar Gerhardsens regering förslag att undanta några viktiga baslivsmedel ifrån momsen. Man pressades sedan år efter år — och det här kunde jag följa personligen genom de regelbundna sammanträffanden och överläggningar jag hade med olika norska finansministrar — att vidga denna krets av livsmedel. Man kom så småningom fram till att anspråk på undantag för andra vardagsvaror var lika viktiga. Resultatet blev att man fick göra rent bord med den differentierade momsen, och sedermera införde en annan regering en generell moms på 20 procent — det var visserligen en borgerlig regering som gjorde det, men den nuvarande arbetarregeringen har, som jag vet, inte någon som helst tanke på att ändra på detta. Man kan naturligtvis ifrågasätta, om det är en frontförändring från socialdemokratins sida, när vi nu driver principen om den indirekta beskattningen i stället för den direkta. Ja, det är en frontförändring helt enkelt betingad av utvecklingen. I det gamla Fattigsverige betalade vi på arbetarsidan egentligen inga direkta skatter. När jag i min ungdom var jordbruksarbetare och hade 40 kronor i månaden och kost och logi, var den direkta skatten inget problem för mig. När jag så småningom som fullt yrkesutbildad trädgårdsarbetare 1932 kom upp till den ståtliga inkomsten av 2 400 kronor per år, var detta inte heller något problem sett ur den direkta skattens synpunkt. Det var därför rätt naturligt att när man började tala om en indirekt beskattning konfronterades svensk arbetarklass i allmänhet med problem som den ditintills hade sluppit undan, men så är det ju inte i dag. I dag konfronteras den svenska arbetarklassen ganska hårt med den direkta beskattningen, både den statliga och den kommunala, och då är problemet annorlunda. Ser man sig omkring ute i världen, finner man att ingen nation uraktlåtit att utnyttja den indirekta skatten såsom en inkomstkälla för staten. Det har man gjort alldeles oberoende av den politiska regimen — den må ha ett partimärke som herr Hermansson räknar som sitt, ett partimärke som herr Bohman räknar som sitt eller ett partimärke som jag räknar som mitt. Den indirekta beskattningen är en beskattning, betingad av tidsutvecklingens ofrånkomliga logik. Vi kommer att få behålla den, och mycket talar för att om det skall bli fråga om några ytterligare skattehöjningar — nationellt och internationellt — är det på det området man har ett visst utrymme. Sedan vill jag slutligen säga till herr Hermansson att vi inte har accepterat det kommunistiska förslaget om arbetsgivaravgiften, som herr Hermanssons uttryck föll, utan vi har råkat tänka i samma banor, och vi var färdiga med våra förslag ungefär samtidigt utan några inbördes kontakter. Det är sanningen, vilket inte utesluter att jag med en viss tillfredsställelse ändå konstaterar att herr Hermansson och hans partivänner här hade tänkt parallellt med regeringspartiet, när det första förslaget inte kunde vinna majoritet i kammaren. Med detta har jag, herr talman, klarat av de kommentarer till herr Hermanssons anförande som jag tyckte att jag borde göra, eftersom han var minst kontroversiell i sitt inlägg gentemot regeringen. Jag kan bekänna att jag gick till debatten i dag i en nyfiken sinnesstämning. Jag frågade mig: Skall oppositionsledarna vara så ogenerade att de på nytt drar upp den gamla klagovisan om marginalskattens elände och den höga statsskattens alla olyckor, samtidigt som de säger nej till en sänkning av statsskatten och marginalskatten? Det finns vissa graderingar i de tre oppositionsledarnas inlägg. Herr Fälldin var i detta avseende relativt lugn. Jag har inget minne av att han ens använde ordet marginalskatt. Herr Helén ligger i mitten, där han väl skall ligga, och herr Bohman visade samma aggressivitet som han har växt upp till i sina bästa stunder — jag talar nu om aggressivitet såsom egenskap. Jag skulle vilja börja, herr talman, med någonting utifrån den här utgångspunkten: Vi har ju intill leda, och framför allt har väl jag ställts vid skampålen som det heter, i den här debatten mötts av talet om de orimliga marginalskatterna. Man har utmanande och indignerat frågat finansministern: ”Lönar det sig över huvud taget att arbeta? Skatten tar ju alla lönehöjningarna och mer till. Vi suckar alla under oket av denna orimliga skatt och marginalskatt, men finansministern hör ingenting. Han vägrar över huvud taget att lyssna.” Det har varit det stående och uttröskade tema som i varje fall hos moderater och folkpartister dominerat den politiska debatten så långt tillbaka som vi kan minnas. Det har varit en klagan med starka överslag, men så mycket sanning har det väl legat i budskapet — om jag skall vara så högtidlig att jag kallar det för det — att denna regering med jämna mellanrum har gjort ingripanden, betingade av utvecklingen, för att lätta på direktskatten och marginalskatten. Vi vet också att denna lättnad i regel har måst balanseras av en skärpt indirekt beskattning, då en försämring av finanspolitiken som regel har varit omöjlig att acceptera. Under min relativt långa tid som finansminister har jag inte upplevt att man i den teoretiska debatten om huruvida vi har en för stark eller för svag finanspolitik någon enda gång anklagat mig för att vi skulle ha en för stark finanspolitik. Vi har varje gång vi har gått ut och gjort en justering samlat stora majoriteter bakom den liberalisering av direktskatt och marginalskatt vi har föreslagit. Det gjorde vi år 1961, det gjorde vi år 1965 och år 1970.

Jag vill, herr talman, ge mig in på en liten rekapitulation, som jag tycker har sitt intresse att få in i protokollet, av vad som sig i riket tilldragit haver under de senaste veckorna. Jag skall börja med att citera representativ borgerlig dagspress före och efter det att regeringen lade sitt skatteförslag på riksdagens bord.

Hur blev den omedelbara reaktionen när förslaget kom? Jo, då säger den ledande borgerliga tidningen i Sydsverige: ”Den utformning som skattepaketet fått gör att en bred uppslutning kring alla väsentliga inslag kan väntas i riksdagen. I själva verket ligger finansministerns förslag helt i linje med de krav på förändringar i skattepolitiken, som alltsedan 1970 års skattereform ställts av de tre liberala oppositionspartierna, de moderata, folkpartiet och centerpartiet. Den regeringsproposition som redan i dag läggs fram om skattereformen måste betecknas som en stor framgång för oppositionspartierna.” En ledande folkpartitidning i mellersta Sverige säger: ”Och det är alltså vad herr Sträng nu kommer med. En skattesänkning över nästan hela linjen. Det är bra och därtill nödvändigt. Inte bör oppositionen klaga över att regeringen har tagit reson.” Tidningen fortsätter: ”Det är bra att regeringen har stulit folkpartiets slogan ”Det måste löna sig att arbeta". Från oppositionshåll kan inkomstmetoderna inte mötas med hårt reellt motstånd. Både center och folkparti har varit inne på liknande tankegångar.” Den ledande moderata tidningen i denna stad säger: ”Så illa som regeringen har ställt till för sig har den inte kunnat avvakta resultatet av skatteutredningen. Sträng har alldeles rätt då han säger att det kommer att ta ett par år. Och vad skall han då ta sig till i dagsläget och inför 9737 En ledande folkpartitidning mitt i Sverige säger: ”Men skatteomläggningen är av det slag oppositionen i princip siktar emot och det ger individen en viss ökad valmöjlighet mellan att spara eller betala skatt genom inköp. Överenskommelsen med kommuner och landsting är förnuftig. Någon större politisk strid kring det här förslaget är inte att förvänta.” De här citaten är ganska avslöjande.